Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som gör att ungdomsplatser inte räknas in i försvarets civila personalram. Inom försvaret bedrivs försök med yrkesförberedande praktik. De ca 1300 ungdomar som f. n. omfattas av försöksverksamheten anvisas av länsarbetsnämnderna för arbetsmarknadsutbildning inom försvaret. Dessa ungdomar är inte anställda inom försvaret och inräknas inte i några personalramar. Detta gäller även ungdomar som får praktisk yrkeslivsorientering, teknisk praktik eller yrkeslivsorientering m.m. inom försvaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Vid utskriften av frågan har själva frågeställningen blivit begränsad till att omfatta enbart ungdomsplatser, och det är inte riktigt vad jag avsåg med frågan. Jag vet att de 23 platser i yrkesförberedande praktik som finns på KA 33 i Fårösund inte är berörda av det problem som jag egentligen ville ha diskuterat med försvarsministern. Huvudfrågan är den att chefen för marinen har meddelat att de tre lönebidragsanställda, de fyra i statligt beredskapsarbete inom tjänstesektorn samt de fyra eller fem som finns i statligt beredskapsarbete för ungdomar mellan 20 och 24 år skall räknas in i den civila personalramen. Det hör till bilden att antalet civilanställda fram till 1988-1989 enligt plan skall minskas med 25. Om då 10-12 personer som sysselsätts genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall ingå i den civila personalstyrkan kommer detta att få till följd att ytterligare 10 fast anställda måste avskedas. Och detta är ju inte avsikten med beredskapsarbeten och liknande insatser. Det råder alltså en oklarhet vid förbandet om dessa frågor, och därför vill jag fråga om försvarsministern delar chefens för marinen uppfattning att här nämnda grupper skall ingå i den civila personalramen.
Herr talman! Nu utvidgar Gunhild Bolander sin frågeställning. I försvarets personalramar har hittills ingått bl.a. lönebidragsanställda och beredskapsarbetare. Denna personal avlönas av arbetsmarknadsverket. För anställda med lönebidrag är försvarsmakten arbetsgivare. Beredskapsarbetare är arbetsplacerade vid försvarsmakten och anställda av arbetsmarknadsverket. Antalet lönebidragsanställda och beredskapsarbetare inom det militära försvaret uppgick budgetåret 1982 82 till som sagt 650 nu. Enligt min mening skall dessa personalkategorier inte få påverka försvarets personalramar. Jag avser därför att i regleringsbrevet för budgetåret 1984/85 lämna regeringen förslag om att lönebidragsanställda och beredskapsarbetare i fortsättningen inte skall ingå i personalramarna. Jag har också erfarit att överbefälhavaren tagit initiativ till en förändring i enlighet med mina intentioner.
Herr talman! Det var ganska klara besked om hur det skall bli i fortsättningen, och då är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Christer Eirefelt har, mot bakgrund av att rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning enligt vad han uppger har påbörjat marknadsföring av datasäkerhetstjänster i konkurrens med privata företag, frågat mig i vilka former uppdragsverksamheten är tänkt att ske och hur jag avser undvika att rikspolisstyrelsen får otillbörliga fördelar gentemot konkurrenterna. Den omfattande och delvis avancerade användningen av ADB inom polisväsendet har lett till att det vid rikspolisstyrelsen numera finns mycket goda kunskaper om modern informationsbehandling och om de krav som denna ställer på ett fullgott säkerhetsskydd. Styrelsen har naturligen också stora kunskaper om allmänt säkerhetsskydd. En av rikspolisstyrelsens uppgifter är i dag att lämna bl.a. enskilda företag som har anknytning till totalförsvaret råd och stöd i olika säkerhetsfrågor på ADB-området. Styrelsen har emellertid också fått förfrågningar från bl.a. andra svenska företag med känsliga ADB-system om möjligheterna att mot en avgift få tillgodogöra sig styrelsens kunnande inom detta område. Detta är bakgrunden till att jag i årets budgetproposition har nämnt att jag avser att inom kort ta upp en fråga om rätt för styrelsen att bedriva viss uppdragsverksamhet. Ärendet bereds inom justitiedepartementet, och jag är inte ännu beredd att närmare redovisa hur den planerade verksamheten skall bedrivas. Låt mig emellertid slå fast att rikspolisstyrelsen i en sådan verksamhet självfallet skall tillämpa principen om full kostnadstäckning vid sin prissättning och att styrelsen inte skall ges några otillbörliga fördelar ur konkurrenssynpunkt.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

Vad vi vet är att, som justitieministern har sagt, verksamheten aviserades i budgetpropositionen av justitieministerns företrädare, som lovade återkomma till regeringen med förslag om närmare bestämmelser. Det har ännu inte skett, men ärendet bereds inom justitiedepartementet, enligt uppgift från justitieministern. Entydiga uppgifter pekar på att verksamheten faktiskt redan är i gång. Detta är enligt min uppfattning anmärkningsvärt. Det krävs nämligen uttryckligen ett godkännande av regeringen, och det har regeringen tydligen inte gett, enligt vad justitieministern nu redovisar. Ändå startar rikspolisstyrelsen en affärsverksamhet som man måste inse är mycket känslig av flera skäl. Även om regeringen nu kommer att ge sitt tillstånd, finns det flera frågor som måste redas ut. Hur skall man klara en effektiv avgränsning gentemot rikspolisstyrelsens övriga uppgifter? Det är nödvändigt att man gör en sådan avgränsning, inte minst för att klara konkurrensneutraliteten. Den här verksamheten är ju inte alls någon vit fläck på servicekartan. Det finns redan företag som arbetar, och arbetar i mycket hård konkurrens. En annan avvägningsfråga: Vad är rikspolisstyrelsen inom det här området skyldig att göra, enligt gällande instruktioner, utan att ta betalt? Var går gränsen? Var låter man RPS-konsult ta vid och alltså skicka faktura? En tredje frågeställning där uppgifterna har gått starkt isär är denna: Vilken omfattning, och framför allt vilken inriktning, skall verksamheten få? Vänder man sig till svenskt näringsliv, eller kommer utländska myndigheter att dominera kundkretsen? I så fall: Ser justitieministern någon risk i en sådan eventuell utveckling?
Herr talman! Jag vill till en början erinra om att jag i en proposition till riksdagen har nämnt att jag ämnar ta upp frågan om rikspolisstyrelsens verksamhet inom datorsäkerhetsområdet. Riksdagen får med anledning av det alltså möjlighet att ge sin mening till känna. Vad riksdagen då till äventyrs säger kommer jag naturligtvis att beakta, när jag sedermera skall utforma föreskrifterna för rikspolisstyrelsen rörande denna verksamhet. Jag kan inte bekräfta Christer Eirefelts påstående att en verksamhet har påbörjats inom styrelsen. Däremot är det riktigt att vissa förberedelser har vidtagits, för den händelse styrelsen får det eftersträvade bemyndigandet. Christer Eirefelt tar sedan upp en rad frågor av ekonomisk-administrativ natur och frågor om avgränsning mellan den tilltänkta uppdragsverksamheten och anslagsfinansierad myndighetsverksamhet. Det är just sådana frågor som skall regleras i de bestämmelser som jag f.n. förbereder.
Herr talman! Regeringen nöjer sig i budgetpropositionen med att, som det heter, ”upplysningsvis” nämna att rikspolisstyrelsen skall bedriva konsultverksamhet med datorsäkerhetsfrågor. Det är en av de anmärkningsvärda sakerna i denna historia. Jag är fullt införstådd med att det naturligtvis till en del är en definitionsfråga om RPS-konsult har satt i gång eller ej. Men jag tror inte att justitieministern skulle behöva göra särskilt omfattande undersökningar för att finna att denna verksamhet faktiskt har startat på rikspolisstyrelsen. Det är som sagt omöjligt att exakt klara ut i vilken omfattning och hur konsultverksamheter bedrivs, men uppgifterna i denna riktning är för många för att det skulle kunna vara fråga om någon form av missuppfattning. Jag kan t.ex. läsa upp ett avsnitt ur en artikel i tidningen Ny Teknik från den 18 mars: ”Ericssons säkerhetschef Hans Wermdalen bekräftar för Ny Teknik att man haft kontakt med RPS-konsult. Ericsson har också kommit överens om ett pilotprojekt” för att ge Ericsson möjlighet att avgöra vad RPS-konsult har att erbjuda.” Det rör sig alltså om betydligt mer än försiktiga förberedelser. Jag vet också att t.ex. ett av våra stora försäkringsbolag har haft kontakter i denna riktning. Detta, tillsammans med uttalanden från flera olika håll och många intervjuer, pekar på att det redan är en ganska omfattande verksamhet i gång. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg är det riktigt att vissa förberedelser har vidtagits för den händelse rikspolisstyrelsen skulle få bemyndigande att starta en verksamhet inom datorsäkerhetsområdet. I sådana förberedelser ingår kontakter av det slag som Christer Eirefelt nämner. Men de kontakterna har tagits med den uttryckliga reservationen att igångsättandet av verksamheten kräver regeringens bemyndigande. Ett sådant övervägs alltså f.n. inom departementet.
Herr talman! Jag vidhåller att rikspolisstyrelsen i en sådan här känslig fråga inte ens borde ha tagit dessa inledande kontakter förrän man hade fått regeringens godkännande. Jag skulle gärna vilja ha justitieministerns kommentar också till den andra delen av min fråga, som handlar om en eventuell export av verksamheten. Det finns faktiskt mycket klara uttalanden från rikspolisstyrelsen som visar att den riktar sina blickar mot t.ex. utländska polismyndigheter. Det finns också, enligt de uppgifter som jag har fått, ett intresse från bl.a. Grekland. Det är därför som jag frågar justitieministern om det finns en risk för att en sådan verksamhet kan få konsekvenser för svensk säkerhetstjänst. Såvitt jag kan förstå blir det här nödvändigt med någon form av avgränsning. Min fråga till justitieministern är: Har denna aspekt diskuterats med rikspolisstyrelsen?

Herr talman! Gullan Lindblad har, med utgångspunkt i ett fall som refererats i dagspressen, frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att domslut skall bli avfattade så att vanliga människor kan förstå innebörden. Det är naturligtvis angeläget att domstolars och andra myndigheters avgöranden formuleras så att de människor som berörs förstår innebörden av avgörandet. Man har inom den statliga sektorn under senare år lagt ner ett stort arbete på att få befattningshavare på olika nivåer att skriva enkelt och begripligt. Jag är för min del övertygad om att man vid domstolarna strävar efter att skriva så tydligt och begripligt som möjligt. Jag kan i sammanhanget nämna att flera hovrätter har inlett ett samarbete med statsrådsberedningens språkexperter för att förbättra språket i domstolarnas avgöranden. Enligt vad jag har erfarit kommer också språkvårdsutredningen före årets slut att föreslå förenklingar och moderniseringar av domstolarnas språk. Slutligen vill jag i fråga om det speciella fall Gullan Lindblad tar upp bara nämna att det avsnitt ur domen som återges i frågan är felciterat och f. ö. utgör utdrag av domskälen, inte av domslutet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. När två journalister från Aftonbladet den 13 mars satte en text under riksdagsmännens ögon och frågade ”Vad står det här?” , svarade vi nästan samfällt: ”Vi begriper inte ett dyft.” Texten löd så här: ”Med den utformning NN:s återkallande givits kan dom ej förstås som ett medgivande av käromålen. Dom till följd av medgivande kan därför ej ges.” Att det är ett domskäl och inte ett domslut har jag fått reda på här, men det förmildrar inte omständigheterna, enligt mitt förmenande. Det tragiska är ju att personen i fråga missförstod det hela och trodde att han hade fått rätt, när han i själva verket hade förlorat målet. Vi riksdagsmän är ändå vana vid lagtexter — vi stiftar lagarna i detta land. Personligen har jag sysslat med tolkning av lagtext när det gäller lagen om allmän försäkring i 16 års tid. Och hur många gånger har jag inte fått trösta människor, som trott att de fått avslag på en ansökan, därför att det i beslutsmeddelandet stått att pension eller sjukbidrag ”utgår”! I de fallen har jag åtminstone kunnat förklara och trösta. Men i det tragiska fall som är anledningen till min fråga kanske resultatet blir, att en hel familj tvingas lämna sin arrendegård — man har trott att man har vunnit ett mål, som man har förlorat. Så här får det naturligtvis inte vara! Lagar, domslut och domskäl måste skrivas så att vanliga människor begriper vad det står i texten utan att behöva anlita advokathjälp. Vi politiker anklagas ofta för fikonspråk — med all rätt. Läkare anklagas för att använda för mycket latin, men det juridiska språket har hittills på något sätt stått utanför diskussionen. ”Fikonspråk är fult”, säger studenterna vid de filosofiska fakulteterna i Göteborg, som nyligen har gått till storms mot byråkratspråket. Jag delar deras uppfattning. Vi måste sträva efter ett språk som förstås av människor, även när det gäller utformningen av lagtexter och domslut — kanske alldeles särskilt i dessa fall, därför att det gäller människors väl och ve. Och lagar är väl till för att förstås av oss alla — inte bara av jurister! Jag tycker att justitieministerns svar är ganska positivt, men han redogör i huvuddrag för vilket arbete som är på gång och inte så mycket för vad han själv tänker göra. Därför vill jag ställa en konkret fråga: Vad tänker justitieministern göra för att ytterligare aktivera denna fråga? Jag hoppas att justitieministern inte bara tänker vänta på vad man säger i olika hovrätter och i andra instanser.
Herr talman! När jag gjorde den lilla rättelsen beträffande domslut och domskäl var det inte någon juridisk spetsfundighet. Det var bara en erinran om att den som läser i domslutet nog får klart för sig huruvida vederbörande har vunnit eller förlorat målet. När det sedan gäller den allmänna och mycket intressanta principfråga som Gullan Lindblad tar upp är vi helt överens. Det är utomordentligt angeläget att språket förbättras och förenklas, inte minst i domskrivningar. Jag bedömer det för dagen så att de ansträngningar som nu görs skall vara tillräckliga, och jag är personligen utomordentligt angelägen om att de ansträngningarna fullföljs på ett energiskt sätt.
Herr talman! Jag är tacksam för att justitieministern gör detta uttalande. Jag tror att det kommer att innebära ett fall framåt för frågan. Naturligtvis syftar jag inte till någon språklig utarmning. Men jag har talat med jurister om detta, och jag tycker att de kryper bakom det juridiska språket när de säger att lagar och domslut måste utformas så att de inte kan misstolkas. De menar att språket på något sätt är till för de sakkunniga. Jag anser att det juridiska språket måste kunna förstås av alla människor. Det är utomordentligt viktigt, att det blir en förbättring i dessa hänseenden. Jag är därför tacksam för de uttalanden som har gjorts. Det är min förhoppning att det som justitieministern sade, om att domslut bör utformas så klart som möjligt, kommer att innebära, att också de lagtexter som läggs på riksdagens bord i fortsättningen blir mera lättförståeliga, så att vi inte får lagtexter av typen generalklausuler och annat som ingen människa kan förklara innehållet i.

Herr talman! Kenth Skårvik har, mot bakgrund av uppgifter i massmedia om att fyra poliser och en kronofogde deltagit i en utmätningsförrättning hos en äldre lantbrukare, frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att undvika en upprepning av en så stor myndighetsutryckning vid en utmätningsförrättning. Enligt 2 kap. 17 § tredje stycket utsökningsbalken får en förrättningsman använda tvång för att genomföra en exekutiv förrättning i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Vidare får kronofogdemyndigheten enligt 3 kap. 3 § utsökningsförordningen begära biträde av polismyndigheten, om det kan antas att förrättningsmannen möter motstånd vid förrättningen eller om det annars av någon särskild anledning behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Bedömningen av vilken polisinsats som behövs i ett enskilt fall ankommer på polismyndigheten. Som bekant kan vi här i kammaren inte gå in på om polisinsatsen just i det enskilda fall som avses i frågan var lämpligt avvägd eller inte. Det kan naturligtvis någon gång inträffa att den polisstyrka som använts vid en förrättning, åtminstone vid en bedömning i efterhand, framstår som onödigt stor. Detta kan i så fall beklagas. Jag finner emellertid att några åtgärder från min sida inte är påkallade.

Herr talman! Jag tackar för det svar jag har fått. Jag beklagar att det i och för sig, enligt vad jag förstår, är klart uttalat att vi inte kan få någon hjälp av justitieministern med att se till att en händelse som den jag åberopat inte upprepas. Frågan gällde förfarandet i allmänhet vid utmätningar i vårt land, men jag vill kortfattat relatera vad som hände i det specifika fallet, även om jag förstår att vi inte här kan diskutera det. Besvär angående sophämtning, såsom krav för ej utförda sophämtningar samt avslag på ansökningar om befrielse från sophämtning, är en angelägenhet som är vida större än jag någonsin kunde ana när jag ställde min fråga till justitieministern. Breven, telefonsamtalen och insändarna i tidningarna har varit många, och man har där uttryckt sin vrede över, som man säger, stelbenta byråkrater. Nu var det egentligen inte direkt detta som min fråga handlade om, utan om det sätt på vilket kronofogdemyndigheten ryckte ut till en lantbrukare på Tjörn för att verkställa en utmätning som gällde en sophämtningsskuld på 1500 kr. Ord har stått mot ord i de skriverier om denna händelse som förekommit i pressen. Lantbrukaren har sagt att han inte har några sopor att hämta och att han fått avslag på sin ansökan om befrielse från sophämtning. Han anser sig ej behöva betala för sådant som inte utförts. Kronofogden anser att han handlat rätt, trots att de kor som togs i utmätning lämnades tillbaka dagen därpå utan att betalning verkställts — korna var troligen någon form av gisslan i ett dygn. Tillförordnade kronodirektören säger att lantbrukaren hade hotat med våldsamheter och att man därför begärde polishjälp. Han säger också att detta var nödvändigt därför att lantbrukaren hotade tjänstemännen när de kom till platsen. Det är möjligt att allt som sagts och skrivits i frågan är rätt och riktigt. Men det måste väl i alla fall vara fel att en ensam äldre lantbrukare skall kunna bli av med två kor, eller kvigor, för en skuld på 1500 kr. Här skall också nämnas att sophämtningsavgiften enligt tidningarna var 261 kr., att samhället ryckte ut med utmätningstjänstemän, fyra poliser, polisbil, djurtransportbil med chaufför, transport av djuren till Uddevalla och sedan — tack och lov för det — återtransport dagen efter till Tjörn. Denna aktion har kostat samhället många tusenlappar och väckt både löje och förtret. I förhållande till skuldens storlek har ju kostnaden blivit alldeles för stor. Givetvis skall vi alla följa de lagar och regler som finns och fullgöra de skyldigheter vi har. Men den enskilda människan kan också få kräva sansat och förnuftigt handlande från myndigheternas sida. Det gäller ju inte att skrämma vettet ur folk för att få betalt. Samhällets serviceenheter får inte bli en maktapparat som alltid skall driva igenom allt med hot. Den enskilda människan skall inte behöva känna sig otrygg och hjälplös i vårt land. Den här historien borde man kunna ha rett upp mellan lantbrukare-entreprenör och kommun. Den får inte upprepas! Jag beklagar att inte justitieministern, trots ett halvt erkännande om att polisstyrkan vid den här utryckningen var för stor, vill göra något för att saken inte skall upprepas.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska övertidsuttaget och därigenom skapa utrymme för fler jobb. Det är givetvis önskvärt att arbetsgivarna i så stor utsträckning som möjligt nyanställer arbetslösa i stället för att utnyttja möjligheterna till övertidsuttag. Lars-Ove Hagberg tycks emellertid tro att man genom att förbjuda övertidsarbete skulle kunna skapa 100 000 nya jobb. En rent matematisk beräkning kan leda till den slutsatsen. Men i praktiken stämmer det inte. Det är osannolikt att en begränsning av övertiden skulle leda till motsvarande sysselsättningsökning. Det måste finnas möjligheter till övertidsuttag, om man skall klara av tillfälliga arbetstoppar eller oförutsedda händelser. Vi ser i dag i samband med konjunkturuppgången att många branscher har problem med att rekrytera yrkeskunnig personal till vissa nyckelpositioner. S. k. flaskhalsproblem uppstår då. Ett förbud mot eller en kraftig begränsning av övertidsarbetet skulle i sådana fall kunna få svåra konsekvenser. Genom att företagen då skulle kunna tvingas tacka nej till order skulle slutresultatet på längre sikt kunna bli att alla anställda i de berörda företagen drabbades. En stor del av ett övertidsbortfall skulle sannolikt kompenseras av höjd produktivitet i stället för fler arbetstillfällen. Delegationen för arbetstidsfrågor , som nyligen diskuterat frågan om övertidsarbetets utveckling, delar den uppfattning som jag här har redovisat. Från den 1 januari 1983 gäller en ny arbetstidslag. Lagen är helt dispositiv. Lokala avtal om avsteg från lagens övertidsregler kan avse högst en månad. För längre tid krävs att arbetsgivaren träffar kollektivavtal med den centrala fackliga organisationen. Arbetstidslagen har bara varit i kraft under drygt ett år. Det är därför för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya reglerna fungerar. Regeringen följer emellertid noga utvecklingen av övertidsuttagen. Övertidsuttaget förefaller ha minskat inom hela tillverkningsindustrin sammantaget under den senaste tioårsperioden. Under 1983 ökade övertidsuttaget emellertid inom industrin. Det är i dag omöjligt att säga om detta är en tillfällig uppgång eller inte. Hur stor andel av övertidsvolymen som beror på kollektivavtal om undantag från lagens bestämmelser vet vi inte heller. Detsamma gäller tillämpningen av bestämmelserna om mertid. Om det emellertid visar sig att den nya lagen medför att den tidigare långsiktiga trenden mot minskat övertidsuttag bryts, kommer jag att aktualisera ändringar av reglerna.

Herr talman! Det är rena sabotaget att inte anställa ny arbetskraft under en uppgående konjunktur, både mot samhället och mot det egna företaget. Detta uttalande har gjorts av Göran Borg, som är ombudsman på Metall. Förra året ökade övertiden bland industriarbetarna med 10 26. Enligt Göran Borg är en halvering av övertiden fullt realistisk. Det skulle innebära 25 000-40 000 nya jobb. Eftersom Göran Borg är verksam inom fackföreningsrörelsen kommer han i direkt kontakt med det som just nu händer på arbetsmarknaden. Han uppmanar sina förbundskamrater att förhandla om nyanställningar i stället för att förhandla om övertidsuttaget. Jag tror emellertid inte att det är möjligt att omvandla all övertid i nya jobb. I min fråga har jag sagt att om övertiden omvandlas i fasta jobb, resulterar det i ett visst antal nya arbetstillfällen. Även jag är av den uppfattningen att det inte är möjligt att få bort all övertid. Men för den skull får man inte vara helt passiv. Hittills har det varit så, att det på grund av lagstiftningen rått full frihet när det gäller övertidsuttaget. Det är innebörden i den senaste lagen härvidlag. Dessutom har det avtalsvägen skett en uppföljning. Enligt avtalen är det i dag möjligt med ett ökat övertidsuttag. Sådan är alltså verkligheten. Fackföreningarna skall försöka stoppa övertidsuttaget, men det är sannerligen inte lätt. Detta får självfallet vissa effekter. Ombudsmännen på Metall måste således reagera. Anna-Greta Leijon säger att det är önskvärt att arbetsgivarna i så stor utsträckning som möjligt nyanställer. Ja, det låter vackert. Det är en sorts vädjan. Men tänk om Anna-Greta Leijon ägnade sig åt denna fråga med samma patos som när det gäller frågan om en begränsning av löneökningarna! Då skulle det kanske bli resultat. Såvitt jag förstår måste det till en begränsning av övertidsuttaget. I annat fall kommer det här att sprida sig. De som är i sin mest produktiva ålder kommer att få slita ut sig. Det kommer att vara de unga familjeförsörjarna — det framgår av regeringens handlande i andra sammanhang — som står för övertidsuttaget. Ojämlikheten blir således allt större. Det ligger väl ändå inte i arbetarrörelsens intresse. Såvitt jag förstår överensstämmer det emellertid med regeringens ekonomiska politik att industrin, till vilket pris som helst — det får medföra såväl ohälsa som elände och försämrade möjligheter för arbetarna — är i full gång, till så låga kostnader som möjligt för arbetsgivarna. Det är synd!

Herr talman! Den nya lagen är, precis som Lars-Ove Hagberg säger, utformad på det sättet att avtal kan träffas. De fackliga organisationerna utgör en part i det sammanhanget. Om sedan enskilda ombudsmän har en annan uppfattning om avtalen, måste de sinsemellan komma överens. Verkligheten är litet mera komplicerad än vad Lars-Ove Hagberg gör gällande. Även på arbetstagarsidan har man faktiskt uttryckt önskemål om övertidsuttag. Önskemålen är förklarliga, eftersom många grupper upplever att de ekonomiskt befinner sig i en mycket besvärlig och trängd situation. Man vill således ha möjligheter till extrainkomster. Av de redovisningar som finns i detta sammanhang framgår att övertidsarbetet är väldigt omfattande. En totalsiffra som har nämnts i olika sammanhang är 490. För klarhetens skull vill jag tala om att beräkningarna inkluderar statistik över personer som har extraknäck, dvs. bisysslor, och personer som har flera anställningar vid sidan av det huvudsakliga jobbet. Beräkningen av övertiden är kanske inte riktigt vad vi hade föreställt oss. Jag har många gånger uttryckt den uppfattningen att arbetsgivarna i nuvarande läge bör nyanställa i stället för att utnyttja övertidsreglerna maximalt. Som jag också sade i slutet på mitt svar: Visar det sig att den nya lagen om arbetstid ger en utveckling mot mer och mer övertidsarbete, kommer jag att föreslå att reglerna ändras. Men det är för tidigt att göra den bedömningen nu.
Herr talman! Jag anser för min del att det är nog redan nu med övertidsarbete — vi behöver inte vänta på att det skall öka ytterligare. Jag tycker att arbetsmarknadsministern har en felaktig utgångspunkt. I fackföreningsrörelsen får man ta reda på effekterna av lagar och avtal. Här kom lagen först, den lag som öppnade dessa möjligheter. Sedan har det träffats avtal som också är ogynnsamma. Detta innebär att de olika företrädarna på arbetsplatserna har svårt att stå emot när det krävs övertidsarbete — de känner inte något stöd. Det finns naturligtvis önskemål hos människor som har låg försörjningsgrad att arbeta övertid. Men jag trodde att det var en uppgift för en regering som kallar sig arbetarregering att se till att de lägst avlönade får störst löneökning, så att vi slipper den situationen. Att från en arbetarregerings sida hänvisa till denna situation är närmast skandal. Vi har ett omfattande övertidsarbete. Så jag frågar igen: Varför går inte Anna-Greta Leijon som arbetsmarknadsminister till lika häftigt angrepp på arbetsgivarna här som när det gäller lönerna och säger att det nu måste bli ett stopp, för annars kommer regeringen omedelbart att lägga fram ett S-punktsprogram för att stoppa övertidsarbetet?

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att lagen om ungdomslag skall fungera i enlighet med den träffade överenskommelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och folkpartiet. Som bakgrund till sin fråga nämner Bengt Wittbom särskilt förläggningen av arbete i ungdomslag till enskilda företag. Jag besvaradeii slutet av februari en interpellation ställd av Bengt Wittbom som bl.a. berörde möjligheten att placera ungdomar i ungdomslag hos enskilda arbetsgivare. Jag uppgav då att 600 ungdomar av de totalt 22 000 placerade i ungdomslag fanns hos enskilda arbetsgivare. Denna siffra omfattade samtliga enskilda placeringar, dvs. både i enskilda företag och i ideella föreningar. Någon ytterligare fördelning beträffande dessa placeringar fanns inte vid det tillfället. I mitten av februari genomförde Kommunförbundet en undersökning i kommunerna för att bl.a. se var ungdomarna hade placerats. Det visade sig att ca 16 500 ungdomar då var placerade i ungdomslag hos kommunerna. 1 300 av dessa var placerade i den enskilda sektorn. Placeringar av ungdomar i ungdomslag i den enskilda sektorn har således haft en begränsad omfattning. Detta förklaras av att arbetsuppgifter i glädjande stor utsträckning funnits i kommunerna. Jag vill erinra om att riksdagens beslut innebar att arbete i ungdomslag skulle kunna förläggas hos enskilda arbetsgivare för avgränsade arbetsuppgifter som inte skulle komma att utföras utan ungdomslagens medverkan när andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är lämpligare. En sådan arbetsmarknadspolitisk åtgärd är rekryteringsstödet som kan utnyttjas för alla anställningar hos enskilda arbetsgivare, dvs. visstids-, tillsvidaresamt provanställningar. Vid dessa anställningar finns inget krav på att arbetsuppgifterna skall ligga utanför de ordinarie. Om en arbetsgivare anställer ungdomar med hjälp av rekryteringsstöd utgår en subvention på 50 96 av lönekostnaderna under sex månader. Detta är ofta en attraktiv lösning för arbetsgivaren, vilket i många fall leder till att diskussioner mellan arbetsförmedlingen, kommunen och den enskilde arbetsgivaren om att placera ungdomar i ungdomslag slutar med att arbetsgivaren i stället anställer med rekryteringsstöd. Vi vet att hittills omkring 30 26 av de nyanställningar som skett med hjälp av rekryteringsstöd gäller ungdomar i åldern 18-19 år. En svårighet med förläggning av arbete i ungdomslag till enskilda sektorn har varit frågan om ansvarsförsäkring. I slutet av februari resulterade överläggningarna mellan Försäkringsbranschens Service AB och Kommunförbundet i en lösning. Jag har slutligen erfarit att arbetsmarknadsstyrelsen har gått ut med en rekommendation om ungdomarnas placering i ungdomslag hos enskilda arbetsgivare. Rekommendationen innebär att två kriterier bör vara vägledande för länsarbetsnämndernas prövning. Det ena är ungdomarnas behov, intressen och tidigare erfarenheter och det andra kommunens behov av lämpliga platser.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret och konstatera att vi nu står här igen. Den senaste gången arbetsmarknadsministern stod i talarstolen och talade i den här frågan var den 26 februari, och då försökte hon enligt nästan allas uppfattning påskina att 600 ungdomar skulle vara placerade i privata företag inom ramen för ungdomslagens verksamhet. I dag vet vi, genom en undersökning som genomförts av Kommunförbundet, att den rätta siffran var 74 och endast 74. Av totalt 20 000 placerade ungdomar — vilket var det aktuella antalet då — hade således endast 4900 fått chansen att göra sin tvångstjänst inom den privata företagsamheten. Jag vet inte var arbetsmarknadsministern hämtade sina uppgifter den gången, men det finns skäl att anta att AMS var pappa till dem. Detta ställer såväl överenskommelsen mellan de fyra partierna som arbetsmarknadsministerns agerande i en ny dager. Vi moderater anser oss ha blivit vilseledda av felaktiga uppgifter från arbetsmarknadsministerns och AMS sida, och vi fordrar självfallet en bättre förklaring än den vi har fått i svaret. En av uppgörelsens huvudpunkter var just att det blev möjligt att placera ungdomarna i privata företag. Den delen av uppgörelsen har inte fullföljts. Vi anser att vi nu, efter alla de uppgifter om obstruktion som nått oss från olika delar av landet, har fått bekräftat att det inte finns någon vilja att fullfölja uppgörelsen. Jag vill påminna Anna-Greta Leijon om att hon i den här frågan, som arbetsmarknadsminister, faktiskt har att svara inför en riksdagsmajoritet som också består av de borgerliga partierna. Det är inför denna majoritet fru Leijon har att redovisa sina åtgärder och att bli betygsatt. I det här fallet räcker det inte att gömma sig bakom AMS och facket eller att ta till yviga förklaringar. Vi fordrar helt enkelt att arbetsmarknadsministern ser till att överenskommelsen genomförs till alla sina delar, och att det sker snabbt. Vad avser Anna-Greta Leijon att göra för att förverkliga uppgörelsen? Tänker arbetsmarknadsministern fortsätta att okritiskt acceptera den obstruktionsverksamhet som AMS och facken bedriver mot ungdomslagen? När kan vi förvänta oss att riksdagens uttalande om att ungdomarnas egna intressen skall vara avgörande för deras ungdomslagsplaceringar genomförs? Det är inte troligt, arbetsmarknadsministern, att bara 4960 av de 30 000 ungdomarna i ungdomslagen vill vara i enskilda företag. När räknar Anna-Greta Leijon med att inför riksdagen kunna redovisa att hon har fullföljt överenskommelsen? Själv betvivlar jag, herr talman, att vi någonsin kommer att få uppleva den dagen. Med en arbetsmarknadsminister som redan från början avhånade oss som var kritiska mot handläggningen av ungdomslagen och som nu ligger platt för facket och AMS är utsikterna inte särskilt ljusa. Arbetsmarknadsministern sitter nöjd med den ungdomslag hon lyckades lotsa igenom här i riksdagen. Nu vill hon endast ta ansvar för de delar i beslutet som motsvaras av hennes eget ursprungliga förslag. Jag förutsätter att arbetsmarknadsministern är på det klara med att åtminstone vi moderater inte kommer att acceptera detta. Jag hälsar arbetsmarknadsministern välkommen upp i talarstolen en gång till för att ge litet klarare besked.

Herr talman! Jag förstår inte Bengt Wittbom. Det fördes en mängd diskussioner här i kammaren och på andra ställen om ungdomslagen. Det förekom mycket kritik. Det var många som sade att detta inte skulle komma att fungera. Då försökte vi i de olika partierna tillsammans resonera oss fram till en gemensam lösning. Det lyckades vi med. Sedan visade det sig att ungdomslagens start blev mycket mer positiv och mycket bättre än någon av oss kunde föreställa sig. Det var tack vare att det ute på fältet fanns så många människor, av alla politiska kulörer, som tyckte att detta var en bra reform, som tyckte att det var bra att vi i riksdagen hade kunnat lyfta oss över det politiska käbblet och komma fram till en lösning. Men jag har många gånger förut sagt att det kanske finns delar i ungdomslagen som inte är så bra utformade, och som vi måste ändra på. Därför har jag också fått i uppdrag av riksdagen att till hösten redovisa en utvärdering av ungdomslagen. Det kommer vi att göra. Det var många saker vi kompromissade om i höstas. Flera av dem har vi ännu inte fått genomförda i ungdomslagen. Jag var ute häromdagen och talade om flera delar i ungdomslagen som jag tycker att vi gemensamt bör försöka få bättre ordning på än vi lyckats med hittills. Dit hör bl.a. kombinationen med utbildningsinsatser. Dit hör möjligheten för ungdomar att lämna ungdomslagen och bli sina egna företagare — och använda pengarna till det. Låt mig sedan återkomma till uppgiften om 600 platser. Jag har inte försökt att låta påskina annat än det som är faktisk verksamhet. Jag har redovisat den enda tillgängliga statistik som finns från en offentlig myndighet. Jag har inte gjort något försök att dölja verkligheten. Men, Bengt Wittbom, det fanns ingen annan siffra. Jag hade inget material som visade hur många av dessa 600 platser som fanns hos olika typer av enskilda arbetsgivare.

Herr talman! De uppgifterna fanns då på Kommunförbundet — och med en liten ansträngning hade de varit tillgängliga för arbetsmarknadsministern. Men det var nog inte där det brast, utan i viljan att redovisa den faktiska situationen. Vad har vi då för exempel på hur man förhindrar ett genomförande av den här delen av överenskommelsen? I Degerfors har facket sagt nej till placering av 15 ungdomar i ungdomslag vid järnverket. En ung flicka i Hälsinglands djupaste skogar, som bor 3,5 mil från kommuncentrum och tänker sig en utbildning och en framtid i jordbruket, har fått nej på begäran att få sin ungdomsplats i just jordbruk. Hon måste åka 3,5 mil tur och retur till kommuncentrum för att ens få sin ersättning. En advokatbyrå i Lund har fått nej på sitt erbjudande att ta en ung människa i ungdomslag för de arbetsuppgifter som annars inte utförs. Sollentuna kommuns situation är väl känd. I Stockholms kommun finns många exempel. Det är inte brist på vilja eller något annat från det enskilda näringslivet. Det är brist på ambitioner hos arbetsmarknadsministern att genomföra det hela och också när det gäller att hålla AMS och facket i kragen, så att de sköter sig. AMS riktlinjer för placering i enskilda företag kom ut den 16 mars, men de första informationerna från AMS — som var felaktiga och som var tryckta innan riksdagsbeslutet fattades — kom ut mycket snabbt, t.o.m. så snabbt att de alltså inte hann bli riktiga. Anna-Greta Leijon kanske tycker att jag är tjatig, men med utgångspunkt i exempel på hur ungdomslagen handlagts och exempel på hur enskilda beredskapsarbeten handlagts, anser jag att Anna-Greta Leijon befinner sig i gränslandet till en misstroendeförklaring — i alla fall från den del av den riksdagsmajoritet som fattade detta beslut som jag representerar. Om inte utvärderingen, som kommer i höst, ger som resultat att uppgörelsen, såsom vi uppfattade den, har genomförts, blir det problem för arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Det som jag skulle uppfatta som ett verkligt problem vore om vi inte hade lyckats få till stånd aktiva åtgärder för att hindra tiotusentals ungdomar att uppbära kontantstöd i stället för att göra något vettigt. Nu har vi gemensamt i den här kammaren lyckats häva oss över det partipolitiska käbblet och åstadkomma någonting som en mängd ungdomar, kommunalpolitiker, fackliga förtroendemän och andra tycker var mycket bra. Äntligen gjordes någonting. Jag förstår inte varför Bengt Wittbom skall vara så misstänksam. Jag har ingen som helst vilja att på något sätt göra något annat än att uppfylla riksdagens beslut. Det var inte så att det, när vi diskuterade frågorna senast, brast i vilja att redovisa statistik. Den statistik från Kommunförbundet som Bengt Wittbom talar om kom ut den 13 mars, men vi stod här och diskuterade den 24 februari. Jag är ingen spåkvinna. Jag kan bara mäta det som jag vet något om i verkligheten.
Herr talman! Tror verkligen Anna-Greta Leijon att bara 74 av 22 000 18 och 19-åringar tänker sig en framtid i de privata företagen? Det kan jag aldrig tänka mig. Det är säkert fler, och det är den sektorn vi skall satsa på. Det är ni och vi överens om, åtminstone i ord. Anna-Greta Leijon kanske inte känner någon motvilja mot det här förhållandet. Men gör någonting aktivt så att innehållet i riksdagsbeslutet blir verklighet! Då blir den här lagen någonting bra. I dag är den inte bra, eftersom 99,6 90 av alla ungdomar blir halvtidsanställda kommunalarbetare. Anna-Greta Leijon säger i sitt svar att den begränsade placeringen i den enskilda sektorn skulle förklaras av att ”arbetsuppgifter i glädjande stor utsträckning funnits i kommunerna”. Men var är de ungdomar som i framtiden skall jobba i våra privata företag och i vårt näringsliv? Var finns deras intressen representerade? Ja, inte är det hos Anna-Greta Leijon.
Herr talman! Det verkar som om Bengt Wittbom föreställer sig att den enda möjligheten för ungdomar att komma in på den privata arbetsmarknaden är att gå via ett ungdomslag. Det är en grundlig missuppfattning. Ungdomslagen är något som vi tar till eftersom situationen på arbetsmarknaden är ytterligt allvarlig. Det är ett komplement till många andra åtgärder. Jag har redovisat hur det förhåller sig när det gäller rekryteringsstödet, som ju i mycket stor utsträckning används just för de här ungdomarna. Med hjälp av detta kommer de direkt ut på den enskilda arbetsmarknaden. Jag har också sagt att en av de saker jag verkligen tycker att vi i större utsträckning borde stimulera de här ungdomarna till är att de skall använda ungdomslagspengarna till att bilda egna företag. Jag är helt övertygad om att det är väldigt många ungdomar som drömmer om det. Vidare är jag helt övertygad om att många ungdomar tycker — jag har stött på många sådana — att det vore bra att få ett arbete inom den enskilda sektorn. Det här exemplet från Hälsingland -— får jag bara säga det till sist — tycker jag verkar tokigt. Men det är möjligt att det finns andra förklaringar än dem som Bengt Wittbom här redovisar. Jag skall emellertid ta reda på hur det förhåller sig.
Herr talman! Skall arbetsmarknadsministern personligen undersöka alla mystiska saker som har hänt när det gäller ungdomar som vill bli placerade inom den enskilda sektorn, då får hon det jobbigt. Vi skulle emellertid välkomna en sådan insats. Jag har några ytterligare exempel på vår lista. Ungdomslagen, Anna-Greta Leijon, är ett tvång för ungdomarna — för att de skall kunna få sin ersättning och för att de skall göra någonting vettigt. Detta ställer särskilda krav på den här typen av insatser. Det innebär att arbetsmarknadsministern accepterar att vi med hjälp av lagstiftning tvingar 99,6 90 av alla 18 och 19-åringar i ungdomslag att få sina första erfarenheter av arbetsliv i den offentliga sektorn. Har jag rätt när jag påstår detta?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte undersöka alla enstaka fall, men jag tycker att det är intressant att få veta när det verkar att fungera dåligt. Om det är så att Bengt Wittbom har en mängd exempel, skulle jag alltså gärna ta emot dem. Dessutom är det faktiskt så, Bengt Wittbom, att vad den här riksdagen enades om strax före jul var en lag om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Detta är grunden. Lagen gäller offentliga arbetsgivare. Därutöver finns det möjligheter att i vissa situationer placera ungdomar i den enskilda sektorn. Det tycker jag att man skall göra, framför allt med hänsyn till de enskilda ungdomarnas behov. Jag tror emellertid, Bengt Wittbom, att den här ständiga misstänksamheten upplevs som ganska meningslös. Det finns så mycket som är gemensam grund för oss och moderaterna i den här frågan. Låt oss utnyttja detta till ett fruktbart samarbete i stället för det här käbblet.
Herr talman! Ja, arbetsmarknadsministern, jag kan bara efter den här debatten dra slutsatsen att vi får återkomma till frågan här i kammaren. I vilken form det blir får vi se. Det beror på hur väl arbetsmarknadsministern lyckas med att få genomslag för reformen, som vi tillsammans beslutade om. Det är inte fråga om någon misstänksamhet, Anna-Greta Leijon. Vi har ju svart på vitt. Skälet till att 74 av 22 000 blev placerade var att jag talade så väl med länsarbetsdirektören i mitt län att han klarade 25. Många län har inte klarat att placera någon. Det är självklart att arbetsmarknadsministern här har ett ansvar att tillse att det från departement och regering går ut tydliga signaler, som klargör för dem som har att handlägga dessa ärenden vad ungdomslagen innehåller. Det ansvaret måste Anna-Greta Leijon ta — annars blir det fortsatt bråk här i riksdagen.
Herr talman! Den siffra som vi har i statistiken från länsarbetsnämnden i Örebro gäller fem ungdomar. Om det finns flera får man naturligtvis vara glad över det. Jag får dessutom säga att jag hoppas att vi till hösten skall kunna komma med en ganska fyllig redovisning av hur ungdomslagen fungerar i många olika avseenden. Det kommer, hoppas jag, att leda till att vi gemensamt kan göra förbättringar av ungdomslagen, så att den blir ännu bättre än den är i dag.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern hoppas att det skall bli bättre till i höst. Vi fordrar att arbetsmarknadsministern nu ser till att överenskommelsen genomförs. Eftersom arbetsmarknadsministern har trumf på hand — hon sitter ju i regeringskansliet — har hon naturligtvis övertaget. Men var säker på, Anna-Greta Leijon, att det blir fortsatt bråk — som jag sade tidigare — om det bara är några promille, bara någon procent eller över huvud taget under 10 96 i höst när arbetsmarknadsministern kommer tillbaka till riksdagen. Vi känner ett ansvar för ungdomarna, och vi accepterar inte att ungdomar under tvång får sin första yrkeserfarenhet som halvtidsanställda kommunalarbetare. De skall inriktas på den enskilda sektorn och det privata näringslivet.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undanröja de problem som han menar att studieledighetslagarna medför. Utgångspunkten för frågan är att arbetsgivarnas möjligheter att påverka ledigheternas förläggning skulle vara för liten och att nyanställda begär långa ledigheter redan några dagar efter det att de har anställts. När det gäller studieledighetslagen vill jag peka på huvudregeln att en arbetstagare över huvud inte har rätt till ledighet med mindre han eller hon har varit anställd i sex månader. Arbetsgivaren har också möjlighet att skjuta upp en begärd ledighet. Uppskovet kan till en början avse sex månader. På kollektivavtalsbundna arbetsplatser krävs fackets godkännande för längre uppskov. Lämnas ett sådant tillstånd eller finns inget kollektivavtal kan det dröja mer än två år innan ledigheten kommer till stånd. Studieledighetslagen ger enligt min mening arbetsgivarna goda möjligheter att påverka ledigheterna. För att knyta an till exemplet med den nyanställde arbetstagaren betyder reglerna att han eller hon, om arbetsgivaren bedömer att det behövs, kan få vänta minst ett år innan det blir aktuellt med någon ledighet. Med en sådan framförhållning borde de flesta arbetsgivare kunna vara nöjda. Det är också möjligt att träffa kollektivavtal i förläggningsfrågorna. Det är enligt min uppfattning den vägen man bör gå om man vill få till stånd en branscheller företagsanpassning av reglerna. Frågan om invandrares ledighet för svenskundervisning bereds f.n. i regeringskansliet. Bengt Wittbom får därför ge sig till tåls beträffande den lagstiftningen. I fråga om studieledighetslagen har jag inte för avsikt att vidta åtgärder av det slag som Bengt Wittbom efterfrågar. Det kan emellertid finnas anledning att ta upp en del frågor av mer teknisk art. Detta kommer att övervägas inom den beredningsgrupp för arbetsrättsliga frågor som är verksam inom arbetsmarknadsdepartementet.

Herr talman! På detta område tycker jag att det, till skillnad från det förra vi diskuterade, borde finnas möjligheter till praktiskt samarbete. Vi kan lägga det vanliga meningsutbytet om hur ledighetslagarna fungerar eller inte fungerar på hyllan. Det har nämligen börjat uppstå ett helt nytt problem, nämligen de s.k. villkorade ledighetsansökningarna, som innebär att en anställd kan begära ledighet för en utbildning, ofta en mycket lång utbildning, innan han vet om han antagits på utbildningsanstalten eller inte, och ofta inte får besked förrän kanske en vecka eller fjorton dagar före utbildningens början. Som arbetsgivare tvingas man därför vid flera tillfällen att sitta och diskutera denna situation sex månader innan den inträffar. Detta sätter arbetsgivarna och företagen i en mycket besvärlig situation. Jag tror att man inte riktigt tänkte på det här förhållandet när lagen stiftades. Jag tycker att det vore bra om arbetsmarknadsministern kunde se till att man vid de tekniska överväganden som redovisas i svaret också tittade på den här delen. Det vore utomordentligt krångligt och skulle ta lång tid om man tvingades gå igenom hela förhandlingsapparaten och lösa detta via avtal. Det behövs relativt snabba åtgärder. Här rör det sig ofta om utomordentligt viktiga nyckelpersoner i företagen.

Herr talman! Den tekniska översynen kan naturligtvis omfatta sådana här problem. Men jag måste säga att min grundläggande inställning är att det inte är krångligt med avtal. Avtalen ger positiva möjligheter att lätt lösa problem och anpassa lösningarna till förhållandena på olika arbetsplatser — stora och små och arbetsplatser inom olika branscher. Den fördelen har vi inte med en lagstiftning, som ofta blir krångligare och fyrkantigare. Det är en grundläggande inställning hos såväl arbetsgivarna som arbetstagarna och även hos oss i arbetsmarknadsdepartementet, att ju mer man kan lösa med avtal, desto bättre är det. Det är en enkel väg att gå. Sedan är det möjligt att vissa frågor behöver lösas med lagens hjälp. Vi har då möjligheten — och den skall vi ta till vara — att inom denna beredningsgrupp se över om det finns tekniska problem som behöver lösas. Men min grundläggande inställning är att avtalen är en mycket bra väg att lösa sådana här svårigheter på.
Herr talman! Det sista arbetsmarknadsministern sade lät åtminstone något positivt. Det är väl inte alldeles säkert, såvitt jag kunnat förstå denna ganska komplicerade fråga, att det går att lösa den lagstiftningsvägen, så som lagstiftningen nu ser ut. Det är möjligt att ett avtal som förändrar lagen så pass mycket inte går att träffa. Därför vore det bra om arbetsmarknadsministern ville titta på detta. De avtal som finns i dag är kraftigt styrda av lagstiftningen, som har ambitionsnivåer, regler och annat som anger hur detta skall gå till. Nog skulle en lösning av dessa problem mycket snabbare få genomslag, om beredningsgruppen när den lägger fram sina förslag också hade uppmärksammat denna fråga. Även om det inte blir några förslag till lagändringar, kan gruppen kanske ge vissa anvisningar om hur man snabbt skulle kunna komma till rätta med bekymren.

Till kammarens ledamöter har i dag utdelats preliminära tidsoch ärendeplaner för återstoden av riksmötet 1983/84.

Herr talman! Arbetslösheten slår rekord i socialdemokratins Sverige. Årets arbetsmarknadspolitiska debatt sker mot bakgrund av rekordarbetslöshet och handlingsförlamning från regeringens och arbetsmarknadsministerns sida. Här sitter i dag i regeringsbänken en arbetsmarknadsminister som ser alltmer bekymrad och sliten ut, och det har hon all anledning att göra. Inget har ju gått som hon tänkt sig och som hon lovat. På arbetsmarknadsområdet pekar alla kurvor åt fel håll. Efter två år av socialdemokratiskt regerande är den verkliga arbetslösheten större än någonsin. AMS-räkningarnas hög på arbetsmarknadsministerns skrivbord växer, och problemen på kort och lång sikt hopar sig över en redan hårt trängd arbetsmarknadsminister. Anna-Greta Leijon själv gör allt för att skapa tilltro till motsatsen, men hon kämpar en hopplös kamp mot verkligheten. Nu sitter en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och administrerar en politik vars varumärke är rekordarbetslöshet. Hur känns det, Anna-Greta Leijon, att vara arbetslöshetsminister i stället för arbetsmarknadsminister i en socialdemokratisk regering? För det är nämligen så att mitt i en hygglig högkonjunktur fortsätter arbetslösheten att öka, medan arbetsmarknadsministern i huvudsak ägnar sig åt att expediera AMS beställningar, att till miljardkostnader flytta de arbetslösa runt i statistiken. Bortsett från tiotusentals nya AMS-jobb har det inte tillkommit ett enda nettoarbetstillfälle. Näringslivet, som sägs vara den omhuldade parten i regeringens arbetsmarknadspolitik, är i själva verket den verkligt förfördelade. Företagen har tvingats att betala de exploderande AMS-räkningarna, till priset av försämrade utvecklingsförutsättningar. Trots AMS-expansionen klarar man inte av att förse företagen med kvalificerad arbetskraft. Inlåsningseffekterna växer, och vägen ligger öppen mot ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, ett fiasko för den socialdemokratiska regering som vann valet på väljarnas stora tilltro till dess förmåga att häva en långt mindre arbetslöshet än den samma regering står inför i dag. Förhoppningarna inför framtiden ser inte bättre ut heller, tvärtom. En enig kår av ekonomer, förutom möjligtvis de som uppbär lön i kanslihuset, varnar med stort allvar för den arbetslöshetsfälla Sverige i snabb takt är på väg in i. Ord som massarbetslöshet och hyperinflation blir allt vanligare i socialdemokratins Sverige. Ni håller på att tappa kontrollen, Anna-Greta Leijon, och klarar inte att föra en självständig och konsekvent arbetsmarknadspolitik, som utgår från den krissituation Sverige befinner sig i. Ni är alltför beroende av särintressen och de stora organisationerna. Herr talman! Skälen till regeringens misslyckande är att man inte lyckats göra praktisk politik av den egna retoriken på sex politiska nyckelområden. 1. Trots visionen om en ny arbetsmarknadspolitisk strategi, inriktad på näringslivets expansion, är det samma gamla förtorkade socialdemokratiska idégods som styr. Arbetsmarknadspolitiken är ensidigt inriktad på den offentliga sektorn. Både finansieringen och förläggningen av de sysselsättningsskapande åtgärderna motverkar i själva verket direkt företagens möjligheter att växa och skapa fler jobb. Antalet beredskapsarbeten har passerat gränsen för det praktiskt möjliga. Den offentliga sektorn har stått för ökningarna samtidigt som den del av beredskapsarbetena som är inriktad på näringslivet snabbt försvinner. Ni har satsat 300 milj.kr. som subventioner till fasta jobb i kommuner och landsting. De nyinrättade ungdomslagen är till över 99 Z0 placerade i den offentliga sektorn. Ökningarna av handikappsysselsättningen ligger ensidigt på offentliga arbetsgivare. Slutligen har regeringen släppt fram en kommunal sysselsättningstillväxt som står i strid med samma regerings uttalade ekonomisk-politiska mål i fråga om tillväxtkoncentration till de privata sektorerna i ekonomin. Men, herr talman, det är näringslivet som får betala kalaset. Miljarder kronor som annars skulle kunna användas till bättre lönsamhet, större investeringar och förutsättningar för fler riktiga jobb måste nu avsättas för att finansiera statens växande AMS-räkningar. Regeringens eget erkännande i vissa stunder av klarsyn av att skatteoch avgiftshöjningar skapar arbetslöshet leder fram till slutsatsen att man nu från socialdemokratins sida medvetet tycks driva arbetslöshetsskapande politik. Det bekräftas också av att vi nu har rekordarbetslöshet. Skatteoch avgiftshöjningar motsvarande 15 miljarder kronor, eller i andra mått mätt resurser motsvarande 100 000 långsiktiga nya arbetstillfällen, har använts för att betala den överdimensionerade AMS-politiken. Tydligare än så här, herr talman, kan inte regeringens misslyckade satsning på näringslivet belysas. 2. Arbetsmarknadsministern och regeringen klarar inte heller att styra AMS. Man saknar utredningsresurser som gör det möjligt för arbetsmarknadsdepartementet och regeringen att göra egna bedömningar ens i det kortare perspektivet. Anna-Greta Leijon är helt i AMS händer. Varför har regeringen aldrig en avvikande mening om AMS och parternas ständiga krav på fler miljarder för att sopa upp resultaten av deras egna avtalsrörelser? Varför har den parlamentariska AMS-utredningen vingklippts? Hur kan arbetsmarknadsministern tillåta att AMS direkt går emot beslut i Sveriges riksdag? När riksdagen med stor majoritet beslutade att behålla de enskilda beredskapsarbetena gick AMS ut och konstaterade att de skall avskaffas. Riksdagens beslut om ungdomslag saboteras av AMS, som ensidigt håller fast vid Anna-Greta Leijons nederlagsproposition i stället för vid riksdagsbeslutet. Detta trots mot riksdagen är anmärkningsvärt och borde föranleda åtgärder av arbetsmarknadsministern. Men Anna-Greta Leijon sitter i departementet och trycker, rädd för att göra någonting som kan irritera AMS. Har Anna-Greta Leijon inte tänkt på att hon har ansvaret inför riksdagen och inte inför de stora organisationerna? Vad skall vi annars ha en arbetsmarknadsminister till? 3. Regeringen förmår inte att driva en från facket självständig arbets marknadspolitik. Hur många tillbakadragna, icke framlagda och ofullbordade propositioner skall riksdagen och väljarna behöva utsättas för av en arbetsmarknadsminister som styrs mer av LO:s och TCO:s veton än av det egna ansvaret att föra en självständig arbetsmarknadspolitik? Hotet om bråk från LO och TCO om arbetslöshetsförsäkringen resulterade i att Anna-Greta Leijon kapitulerade. Likadant var det med förslaget om de s.k. svartpensioneringarna. Facket protesterade och arbetsmarknadsministern föll undan. I dag ligger det en ofullbordad proposition på riksdagens bord. Innehållet tillfredsställer facket men åstadkommer inte de förändringar som krävs för att lösa problemen. I förhandlingarna om ungdomslagen vek sig arbetsmarknadsministern också för facket. LO krävde avtalsenliga löner, och Anna-Greta Leijon fogade sig och gick vidare till riksdagen med fackets diktat. Herr talman! Landets arbetsmarknadsminister förmår inte att driva fram självständiga förslag till beslut i riksdagen — och det gäller även på områden där hon vet att hon har en bred majoritet för dem. 4. Den pågående avtalsrörelsen håller på att slå sönder möjligheterna till en rimlig utveckling på arbetsmarknaden under resten av 1980-talet. Genom att acceptera för höga löneökningar i den offentliga sektorn driver regeringen fram arbetslöshetsoch inflationsskapande avtal på resten av arbetsmarknaden. Regeringen får fullt ut ta ansvar för detta. Nu får svenska folket betala socialdemokraternas svaghet med arbetslöshet. Regeringens osjälvständighet gentemot facket kommer att visa sig förödande. 5. Regeringen förmår inte heller att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det beror på passivitet och brist på insikt om ungdomsarbetslöshetens orsaker, men också på regeringens underdånighet mot LO. För att klara ansiktet satsar regeringen nu på en åttaårig terapikedja med konstlade jobb för ungdomar mellan 16 och 24 år. Det börjar med ungdomsplatser för 16 och 17-åringar och följs av ungdomslag för 18 och 19-åringar. Avslutningen sker i Örebromodeller för 20-24-åringar. Jag har, herr talman, svårt att tänka mig ett effektivare sätt att avskärma de arbetslösa ungdomarna från de riktiga jobben. Riskerna för inlåsningseffekter oroar många, dock inte Anna-Greta Leijon och regeringen. De tar på sig ett mycket stort ansvar, men slipper betala skadeståndet. Det får ungdomarna göra, när de drabbas av ännu större svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Den trendmässiga tillväxten av ungdomsarbetslösheten fortsätter. Det är, herr talman, en mycket sannare bild än den arbetsmarknadsministern målade upp i Södertälje under helgen. Hon påstod att vi står i en vändpunkt för ungdomsarbetslösheten. Inget kan vara mer felaktigt. Om någon förändring kan urskiljas över huvud taget, består den i att ännu fler ungdomar befinner sig i konstlade jobb i den offentliga sektorn och att ungdomsarbetslösheten flyttas runt i arbetslöshetsstatistiken till miljardkostnader. Ungdomarna i ungdomsplat ser, ungdomslag och Örebromodeller är precis lika långt ifrån riktiga jobb som tidigare. En verklig vändpunkt kan bara åstadkommas om Anna-Greta Leijon ger upp sitt envisa förnekande av att löner, arbetsmarknadslagstiftning och dålig yrkesutbildning är ungdomsarbetslöshetens grundorsaker. 6. Anna-Greta Leijon är lika handlingsförlamad när det gäller att förnya arbetsmarknadspolitiken och AMS verksamhet. Den parlamentariska AMS utredning som riksdagen envist krävde under många år och som till sist började sitt arbete har vingklippts av Anna-Greta Leijon. Utredningens möjligheter att arbeta förutsättningslöst är borta. Det ligger naturligtvis nära till hands att anta att AMS och de centrala facken ställt kravet att denna första utredning utanför AMS kontroll skall stoppas. Om så är fallet, har de fått sin vilja igenom. Nu är fältet fritt för att driva AMS utan inblandning av någon utanförstående. Herr talman! Jag kan fortsätta länge och räkna upp exempel på hur regeringen och arbetsmarknadsministern släppt kontrollen över det arbetsmarknadspolitiska fögderiet. Det är därför vi nu får bevittna hur arbetslöshetsfällan blir verklighet i Sverige. Det krävs ett regeringsskifte för att ändra på detta och för att landet skall få en arbetsmarknadspolitik värd namnet. Socialdemokratin går på tomgång och har slut på idéer, handlingskraft och inspiration. Det arbetsmarknadspolitiska initiativet ligger i dag hos de icke-socialistiska partierna. Den fantasilösa och sterila regeringspolitiken skall jämföras med ett sammanhållet borgerligt alternativ, där spännvidden i detaljuppfattningar är avsevärt mindre än meningsmotsättningarna inom arbetarrörelsen. Utgångspunkten är att vi konstaterar arbetsmarknadspolitikens absoluta begränsningar. Det går inte att långsiktigt upprätthålla sysselsättningen genom konstlade AMS-insatser. En effektiv arbetsmarknadspolitik måste ha en fast grund i en ekonomisk politik som helt och fullt satsar på tillväxt i ekonomins privata sektorer och är inriktad på att drastiskt minska det hot underskotten i ekonomin utgör för den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen. Vi klarar inte heller sysselsättningsproblemen genom en begränsad favorisering av exportindustrin med devalvering på devalvering, medan den övriga delen av näringslivet dignar under högre skatter, fler regleringar och det växande offentliga serviceoch tjänstemonopolet. Fler AMS-program, mer centralstyrning, fler branschprogram, högre skatter och avgifter på arbete och produktion och ännu mer politisering skapar inte ett enda nytt, långsiktigt tryggt arbete. Stabil expansion på arbetsmarknaden måste bygga på enskilda människors och företags tro på framtiden. Av detta enkla, men viktiga, skäl satsar vår politik just på enskilda individers och företags skaparförmåga och tillväxtkraft. Erfarenheterna visar att 1 kr. i medborgarnas och företagens händer ger fler jobb än samma krona i händerna på politiker och AMS-tjänstemän. Förnyelsen av arbetsmarknadspolitiken bygger på tre huvudpunkter: 1. Den skall fullt ut vara ett stöd för näringslivets expansion. Arbetsmark nadspolitikens uppgifter är att skapa flexibilitet, rörlighet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Näringslivets finansieringsbörda av den överdimensionerade AMS-politiken skall lättas. Ansträngningarna att klara företagens efterfrågan på utbildad arbetskraft och insatser för att förstärka enskilda människors chanser till arbete skall sättas i första rummet. Samordningen mellan arbetsmarknadsutbildningen, Komvux och de kommunala utbildningsresurserna är nödvändig. Lärlingsutbildning och annan företagsanknuten yrkesutbildning skall öppna vägen för företagens, de arbetslösas och framför allt ungdomarnas önskemål och krav. Nyföretagande skall uppmuntras för att skapa nya företag som kan växa och anställa de arbetslösa. Lönepolitikens och lönebildningens betydelse skall ägnas betydligt större uppmärksamhet. En förändrad lönestruktur är nödvändig om vi vill ha fler riktiga jobb i framtiden. Löneutvecklingen kan inte ensidigt tillåtas ta hänsyn bara till dem som har jobb. Den måste svara upp mot konkurrensförutsättningar i olika branscher och företag. Den måste, herr talman, stimulera tillväxt, inte motsatsen. 2. Arbetsmarknadspolitikens administration måste förnyas. Det centralstyrda AMS-monopolet klarar inte kravet på effektivitet och flexibilitet. Arbetsmarknadsverket skall decentraliseras och arbeta under mer marknadsmässiga förhållanden. AMS skall syssla med uppgifter som man har förutsättningar att klara bra. Verksamheter som inte ”platsar” med det kravet under AMS-paraplyet skall skötas av andra som är bättre rustade att möta företagens, arbetsgivarnas och de arbetslösas servicekrav. Kommunerna, herr talman, har en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. Men till dem som tror att kommunerna kan ta över ansvaret för hela arbetsmarknadspolitiken vill jag säga att en sådan situation vore lika olycklig som dagens, med en total centralisering till staten och AMS. Staten varken kan eller bör släppa kontrollen över arbetsmarknadspolitikens omfattning. Däremot kan staten naturligtvis köpa tjänster av kommunerna och enskilda, och på så sätt får kommunerna betydligt större frihet att utforma insatserna efter de egna lokala och regionala förutsättningarna. På vissa områden, herr talman, skall vi släppa in enskilda initiativ. AMU är t.ex. inte bäst på att klara all arbetsmarknadsutbildning. Den kan delvis skötas av andra, som kan göra det både bättre och billigare. Arbetsförmedlandet kan effektiviseras, om vi låter enskilda och organisationer träda in på begränsade områden där AMS misslyckats. Det sker mycket ute i landet på förmedlingsområdet i dag. Kommunerna har, som vi ser nästan dagligen, liten tilltro till AMS på detta område. Företagen tar egna initiativ för att kompensera bristerna i AMS-monopolet. Olika organisationer i näringslivet och på arbetsmarknaden försöker klara sig genom att själva förmedla arbetskraften. Det är dessa initiativ som vi i de icke-socialistiska partierna vill bygga vidare på och utveckla som ett komplement och en stimulans för den offentliga arbetsförmedlingen. Slutresultatet blir bättre service till kunderna på arbetsmarknaden — kunderna är naturligtvis arbetsgivarna men framför allt de arbetssökande. Det är dem vi skall värna om, inte det stela och ineffektiva AMS-monopolet. Moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet vill ge AMS kommittén möjligheter att lägga fram ett förutsättningslöst förslag 1985, så att förnyelsen inom AMS kan sätta i gång ordentligt redan 1986. Men för detta krävs tyvärr inte bara ändrade förutsättningar för AMS-utredningen — det krävs en ny majoritet och en ny regering. 3. Kampen mot ungdomsarbetslösheten måste utgå från de verkliga orsakerna, lönestruktur, lagar och yrkesutbildning. En ansvarsmedveten och aktiv regering kan inte fly undan verkligheten, om den vill minska arbetslösheten. Det förslår inte med aldrig så många ungdomslag och offentliga beredskapsarbeten. Erfarenheterna visar tvärtom att sådana åtgärder förvärrar arbetslösheten. Parterna måste utsättas för stark påverkan när det gäller att anpassa ingångslönerna för ungdomar. Staten som arbetsgivare skall visa vägen och ta sitt ansvar för lönebildningen på det här området. Yrkesutbildningen skall övergå till företagsförlagd utbildning. Lärlingsutbildningen är en mycket viktig del i en strategi som bygger nya broar mellan skola och arbetsliv och som på längre sikt kan minska arbetslösheten bland ungdomarna. Lagar och avtal, herr talman, måste avpassas också för dem som försöker få sitt första jobb. Regering och riksdag har ett absolut ansvar för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vi skall inte överlåta till de fackliga organisationerna och arbetsgivarna att använda lagarna som skydd för dem som redan har jobb på de arbetslösas bekostnad. Företagsamhet bland ungdomar måste bli ett annat offensivt inslag i arbetsmarknadspolitiken. Många ungdomar kräver chansen att få testa sina ambitioner mot marknaden genom att starta egna företag. Vilja och kreativitet hos de unga är verkligen något att bygga Sveriges framtid på. Det är bättre än arbetslöshetsbidrag, ungdomslag, Örebromodeller och beredskapsarbeten. Det bygger på enskilda ungdomars skaparförmåga. Det grundas på deras krav på mindre omhändertagande och mer frihet. En ny arbetsmarknadspolitik måste ge dem som vill och vågar chansen att skapa något eget, inte förkväva deras ambitioner med omhändertagande, terapikedjor, byråkrati och fackligt krångel. Herr talman! Vår strategi bygger också på ett djupt känt ansvar för de ungdomar som är verkligt svaga på arbetsmarknaden. Det är ungdomar med lång arbetslöshet som befinner sig i, eller är i riskzonen för, djupa sociala problem och som inte har någon eller mycket bristfällig yrkesutbildning. Vår lönebidragsbaserade lärlingsutbildning är ett exempel på hur man kan ge dessa ungdomar chansen. Det är mer konstruktivt än att sätta dem i kommunala beredskapsarbeten, och det bygger på att vi har en stark tilltro till att också dessa ungdomar har en plats på framtidens arbetsmarknad. Men, herr talman, att vi tar ansvar för de svaga och utsatta innebär inte att vi, som socialdemokraterna, vill göra alla ungdomar till understödstagare. Ingen ung människa skall behöva vara hänvisad till bidrag en enda dag mer än nödvändigt. Unga människor går ut i livet fyllda av ambitioner, idéer och framtidstro. De kräver att få chansen att skapa något eget och att få klara sin situation genom egna insatser. Vi, herr talman, vill ge dem den chansen så långt det någonsin är möjligt. Det är den enkla grunden för vårt sätt att se på enskilda ungdomars arbetslöshet. Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 är till brädden fyllt av reservationer som i detalj visar var på den politiska kartan förnyelsekraften finns inom det arbetsmarknadspolitiska området. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som vi moderata utskottsföreträdare står bakom. Herr talman! Än en gång: Man kan verkligen undra om det behövs en arbetsmarknadsminister i den socialdemokratiska regeringen. Den har ju i realiteten överlåtit åt andra, utanförstående krafter att styra arbetsmarknadspolitiken. Resultatet är rekordarbetslöshet i socialdemokratins Sverige.

Herr talman! Det är inriktningen av den ekonomiska politiken som är avgörande för hur vi skall klara den framtida sysselsättningen. Enligt centerns uppfattning måste den ekonomiska politiken inriktas på långsiktig trygghet i arbete och försörjning. Det visar behovet av ökade besparingar i de offentliga utgifterna, dämpad inflation och stopp på skattehöjningar. Det är nödvändigt att det vidtas kraftfulla ekonomisk-politiska åtgärder. Detta har inte minst bekräftats av den i dagarna presenterade långtidsutredningen. Den socialdemokratiska regeringspolitiken har hittills varit otillräcklig till sin omfattning och inriktning för att häva arbetslösheten. Enligt budgetpropositionen har den öppna arbetslösheten under 1983 varit ca 15 000 personer högre än under 1982, trots att antalet sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat. Kvinnorna har de senaste åren i allt större utsträckning gått ut på arbetsmarknaden. Det är viktigt att arbetsmarknaden tillmötesgår krav som gör detta möjligt. Centern noterar socialdemokraternas förändrade inställning till deltidsarbete som positivt. I budgetpropositionen påstår regeringen att vi ”under 1983 fått en vändning i den besvärliga arbetsmarknadsutvecklingen”. Sanningen är att vi trots en väsentligt bättre internationell konjunktursituation har tvingats notera de högsta arbetslöshetstalen på decennier under just 1983. Den nuvarande regeringspolitiken är påfallande passiv för att inte säga defensiv när det gäller att skapa varaktiga jobb och bygga ut den svenska industrin. 1982 års devalvering är praktiskt taget det enda offensiva inslaget. Risk föreligger emellertid för att devalveringens positiva effekter kommer att ätas upp av de kostnadsstegringar som bl.a. den pågående avtalsrörelsen kommer att medverka till. Trots den förbättrade konjunkturen har antalet sysselsatta inom industrin inte ökat under 1984. Sysselsättningen inom byggnadsindustrin är ca 30 000 lägre än under den tid centern satt i regeringsställning. När socialdemokraterna var i opposition kritiserade socialdemokraterna de dåvarande regeringarna kraftigt för passivitet på grund av att man inte satte in åtgärder som innebar en ökad sysselsättning bland byggnadsarbetare. Socialdemokraterna framhöll nödvändigheten av att ”bygga oss ur krisen”. Vi ser nu vad de genom sin politik i regeringsställning har åstadkommit. Siffrorna talar för sig själva. Den öppna arbetslösheten var vid senaste mätningen 134 000, en minskning med ca 15 000 i jämförelse med samma tid förra året. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med närmare 30 000 vid samma jämförelse. Det innebär att sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden ytterligare har försämrats under det senaste året. De bedömningar som AMS gör om framtiden är att det blir en viss minskning av arbetslösheten under andra kvartalet, men att det åter blir en ökning till hösten till följd av utströmningen från skolorna. Under nästa vinter väntas arbetslösheten bli lägre än under föregående år men fortfarande ligga, som man uttrycker det, på en historiskt sett hög nivå. Arbetsmarknadsstyrelsens bedömning ger, som jag ser det, en mer realistisk bild av den väntade utvecklingen än den socialdemokraterna själva vill ge. Enligt vår bestämda uppfattning var beslutet att införa kollektiva löntagarfonder negativt för den framtida sysselsättningsutvecklingen inom industrin. Regionalpolitiken och glesbygdspolitiken har — tyvärr, måste jag säga — fått en undanskymd plats i regeringskansliet och utgör inte längre något offensivt inslag. Regionalpolitiken har naturligtvis ett nära samband med arbetsmarknadspolitiken, men den kommer att diskuteras här i kammaren vid ett senare tillfälle. Centern har under den allmänna motionstiden konkret föreslagit åtgärder på ett flertal områden som skulle skapa nya fasta jobb. Centerpolitiken bygger på den enskildes initiativ och engagemang. Dess syfte är att ge goda förutsättningar för industri och företagsamhet och att slå vakt om och rationellt utnyttja befintlig produktionskapacitet. Förutsättningarna för produktion och sysselsättning skall tas till vara i alla delar av landet. Det är därför viktigt att ytterligare medel ställs till länsstyrelsernas förfogande för insatser inom näringslivet och för att förbättra och förstärka glesbygdsstödet. Det är klart bekräftat att kostnaderna för de nya jobb som detta ger är betydligt lägre än för tillfälliga beredskapsarbeten i AMS-regi. En enhällig malmfältsutredning har därför föreslagit att en viss procentandel av de arbetsmarknadspolitiska medlen för Norrbotten skall överföras till satsningar på fasta jobb. Det är positivt att socialdemokraterna börjat inse det riktiga i att göra en sådan omfördelning. Riksdagen behandlar i dag arbetsmarknadspolitiken. Det finns anledning att slå fast att arbetsmarknadspolitiken aldrig kan bli annat än ett komplement till andra politiska satsningar, främst till sådana som görs inom ramen för den ekonomiska politiken. När det gäller samhällets insatser på arbetsmarknadspolitikens område har vi från centerns sida i stort ställt oss bakom regeringens förslag. Det är nödvändigt att motverka den öppna arbetslösheten. Arbetsmarknadsutbildningen har här en stor uppgift att fylla för att bidra till att människor kan utbildas till yrken som efterfrågas inte minst inom industrin. Det gäller att förbereda arbetskraften för näringslivets behov. Härigenom får näringslivet naturligtvis bättre förutsättningar att ta emot det tillgängliga utbudet av arbetssökande. Det är angeläget att de resurser som satsas på förmedlingsarbete, utbildning, beredskapsarbete, ungdomslag osv. inriktas i enlighet härmed, så att de i likhet med de enskilda beredskapsarbetena kan komplettera rekryteringsstödet. I vår partimotion har vi föreslagit åtgärder för en decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, varvid kommunerna ges ett ökat ansvar. Detta får naturligtvis inte innebära att arbetsmarknadspolitiken helt inriktas på den kommunala verksamheten. Det är därför nödvändigt att den får en ökad inriktning mot det privata näringslivet. Vårt förslag innebar att AMS kommittén skulle få i uppdrag att beakta detta i sitt fortsatta arbete. När det gäller arbetsmarknadsutbildningens organisation vill jag bara konstatera, att utskottet inte gjort något ställningstagande med tanke på det utredningsarbete som nyligen genomförts och som skall remissbehandlas. I vår partimotion har vi understrukit nödvändigheten av att gymnasieutbildning, Komvux och arbetsmarknadsutbildning samordnas på ett bättre sätt än vad som sker f. n. Utskottet delar denna uppfattning. Regeringen föreslog i budgetpropositionen att man borde vidga möjligheterna för arbetslösa ungdomar i åldern 18-19 år att genomgå utbildning vid de särskilda AMU-kurserna. Centern motsätter sig denna förändring, eftersom den kan skapa rättviseproblem inom ungdomsgruppen. Vi gör detta med tanke på våra förslag beträffande gymnasieskolan, inkl. lärlingsutbildningens dimensionering, och i avvaktan på den utvärdering som skall göras av verksamheten med ungdomslag. Herr talman! Riksdagens enhälliga beslut om ett bibehållande av enskilda beredskapsarbeten måste fullföljas i praktiken. Den nuvarande handläggningen av dessa ärenden står enligt min mening inte i överensstämmelse med riksdagens beslut. Därför vill jag till utskottets ordförande ställa frågan om hon anser att intentionerna i riksdagsbeslutet har fullföljts när det gäller handläggningen. Vi förutsatte att arbetsförmedlingskontoren skulle få fatta snabba beslut. Att distriktsarbetsnämnderna får fatta besluten uppfattas av naturliga skäl som omständligt och byråkratiskt. Börje Hörnlund kommer senare att utveckla centerns syn på ungdomarnas situation på arbetsmarknaden vad gäller erfarenheterna av ungdomslag och ungdomsinitiativ för startande av egna företag. Även i framtiden torde det komma att finnas behov av omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Det är angelägnare att människor får utbilda sig, får ett beredskapsarbete eller något annat att syssla med än att de bara erhåller kontant arbetsmarknadsstöd. Ett förverkligande av en del av de förslag som moderata samlingspartiet framfört i detta betänkande skulle leda till en ökad öppen arbetslöshet. Det skulle också innebära ökade kostnader för samhället i form av arbetslöshetsunderstöd och ökade sociala kostnader för kommunerna. Moderaternas förslag om en sänkning av ersättningen för kommunala beredskapsarbeten till 50 26 under innevarande budgetår skulle leda antingen till en kraftig övervältring av kostnaderna från stat till kommun eller till att man minskar antalet beredskapsplatser. Det sistnämnda leder till arbetslöshet. Centerpartiet anser det nödvändigt att en målmedveten strategi utarbetas för hur målet den fulla sysselsättningen skall kunna nås under 1980-talet. Den nuvarande regeringen saknar en sådan strategi, och de förslag som presenterats innebär till stor del kortsiktiga lösningar. Det är viktigt att det satsas på en offensiv regionaloch glesbygdspolitik, en politik som innebär att folk i glesbygder får tillbaka framtidstron. Propåerna om kraftigt ökad geografisk rörlighet måste avvisas. Det löser inga problem för de människor som även framöver vill leva och arbeta i sin hembygd. Det är också ett bidrag till 1960-talets befolkningskoncentration. Slutligen vill jag, herr talman, slå fast nödvändigheten av att politiken utformas på ett sådant sätt att man tillvaratar den enskildes initiativ och engagemang. Det är inom de mindre och medelstora företagen som möjligheten till sysselsättningsökning är störst. Då får man inte, som socialdemokraterna gör, lägga nya pålagor på dessa företag. I framtiden behöver vi arbetsmarknadspolitiska insatser av olika slag för att underlätta för de människor som inte har något arbete. Senare under riksmötet kommer ställning att tas till de förslag som centern har framfört beträffande de arbetshandikappade. Det är förslag som innebär ökade möjligheter att placera dessa människor på den reguljära arbetsmarknaden, vilket innebär ett minskat tryck på Samhällsföretag och en minskad förtidspensionering. Allra sist, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga centerreservationer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har nu gått drygt ett och ett halvt år sedan det senaste valet. Vi kan alltså göra bokslut efter en halv mandatperiod med den socialdemokratiska regeringen. Vi minns de stora förändringar som socialdemokraterna utlovade, bara man fick ta över makten. När arbetslösheten steg— till följd av en djupgående konjunktursvacka och omvälvande strukturkriser inom våra viktigaste näringar — beskylldes den dåvarande regeringen för att medvetet öka arbetslösheten. Det var en oerhörd och djupt sårande anklagelse. Med en socialdemokratisk regering skulle utvecklingen vända. Den offentliga sektorn skulle expandera. Behoven inom bl.a. barnomsorg och långvård var stora. Bostadsbyggandet skulle komma i gång igen, och t.o.m. gardinfabrikanterna utlovades strålande tider till följd av ett ökat bostadsbyggande. Industrisysselsättningen skulle komma att öka väsentligt. Vi har nu ett delfacit i hand. Hur gick det med barnomsorgen? Kommunerna har — som väntat — inte haft råd att bygga ut i den takt som förespeglades. Nå, men bostadsbyggandet då? Ja, det gick med bostadsbyggandet som vi från vårt håll förutsåg. Det har ytterligare minskat. Det stora problemet har nämligen varit — och är — att vi har för många tomma lägenheter i åtskilliga kommuner. I ett pressmeddelande från AMS daterat den 6 april i år, alltså för mindre än en vecka sedan, sägs: ”Inom byggnadsverksamheten pekar allt på en fortsatt vikande sysselsättning och hög arbetslöshet. Det beror främst på minskat bostadsbyggande.” Regeringen skall nu äntligen vidta nödvändiga åtgärder — detta kan man läsa i budgetpropositionen. Berörda ministrar skall nämligen enligt samma aktstycke börja samråda. Det är, herr talman, så att man tar sig för pannan. Att regeringen nu gör en poäng av att man skall vidta en rutinåtgärd avslöjar att regeringen känner sig tomhänt. Men att samråda, herr talman, om de här frågorna är synnerligen angeläget, och jag hoppas att arbetsmarknadsministern kommer att lägga ned stor kraft vid de överläggningarna. Jag vill skicka med den hälsningen. Det är inte utan att man känner för de arbetslösa byggjobbare som trodde på det socialdemokratiska budskapet då de gick till valurnorna för ett och ett halvt år sedan. De trodde självfallet på bättre tider — vilket de blivit lovade — bara det blev ett regimskifte. Vad händer då med industrisysselsättningen? Det anmärkningsvärda är att den varit i stort sett oförändrad det senaste året — detta trots konjunkturuppgång och efterfrågan på arbetskraft. Vi har i vårt land hittills i år haft fler personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden än någonsin sedan arbetskraftsundersökningarna började för drygt 20 år sedan. I februari i år var över 370 000 personer antingen arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta kommer de mer än 50 000 personer som inte aktivt sökt jobb, eftersom de betraktar det som meningslöst. I mars sjönk arbetslösheten något, samtidigt som antalet ungdomar i ungdomslag ökade. Utvecklingen på arbetsmarknaden under den socialdemokratiska regeringen har inneburit att vi i dag befinner oss längre från målet full sysselsättning än någon gång efter andra världskriget. Så har situationen på arbetsmarknaden utvecklats, herr talman, trots att förutsättningarna i dag egentligen är bättre än på flera år. Vi står ju f. n. mitt uppe i en kraftig konjunkturuppgång. Det är givet att utvecklingen skapar oro i landet. Detta återspeglas inte minst i det stora antalet regionalpolitiska länsmotioner som utskottet f.n. behandlar. Det är inte bara motioner från oppositionen. Socialdemokratiska ledamöter från norr till söder har väckt motioner där de indirekt underkänner den förda regeringspolitiken genom att kräva en rad insatser. Det har t. 0. m. gått så långt att stora kommuner — ofta socialdemokratiskt styrda — nu på egen hand vill ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska resurser som i dag satsas i kommunen. Det finns följaktligen anledning till oro över vad som händer på arbetsmarknaden i dag. Än mer oroad blir man vid tanken på vad som kan hända på längre sikt. Som jag har påpekat har vi i dag — mitt uppe i en högkonjunktur — ett betydande antal personer som antingen är arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nu aviserar AMS att man under vinterhalvåret 1984-1985 vill ha en igångsättning av ytterligare statliga och kommunala investeringar till en kostnad av 5,8 miljarder kronor. AMS anser att en sådan utvidgning av investeringsverksamheten är nödvändig om nuvarande sysselsättningsnivå skall kunna upprätthållas. Mitt inne i en konjunkturuppgång föreslås således tidigareläggningar och en påspädning med ytterligare medel till myndigheter och kommuner med ca 6 miljarder kronor. Jag ställer frågan: Vilka medel skall då kunna sättas in i en lågkonjunktur? Folkpartiet har i sin arbetsmarknadspolitiska partimotion efterlyst ett mer långsiktigt tänkande i arbetsmarknadspolitiken. Vilka förändringar måste vi räkna med under de närmaste åren? Vad har vi för beredskap för att bereda annan sysselsättning åt de tusentals lärare som friställs när elevantalet drastiskt sjunker? Vad händer när datoriseringen får fullt genomslag? Vilken strategi krävs för att möta morgondagens problem? Hur vore det med en framtidsgrupp också inom arbetsmarknadsdepartementet? Herr talman! Arbetslöshet blir lätt kalla siffror och procenttal. För ett socialliberalt parti är det en angelägen uppgift att ständigt påminna om att det bakom statistiken döljer sig människor i vårt land som saknar ett arbete att gå till. Vi vet konsekvenserna. Förutsättningarna försämras därmed för en god försörjning och för en god social gemenskap. Det är ju inte heller bara de som är arbetslösa som känner av situationen. Konsekvenserna påverkar situationen för hela familjer. Vad kan oroa föräldrar mer än att se sina ungdomar stå utanför möjligheten till arbete eller utbildning? För en politiker med en social grundsyn är det särskilt viktigt att se till de svaga gruppernas behov av samhällets stöd. Jag har tidigare trott att vi delar denna grundsyn med socialdemokratin, men efter att ha upplevt regeringens hårdnackade motstånd när det t.ex. gäller att ta bort taket för lönebidragen till handikappade har jag blivit tveksam. Det är för mig obegripligt hur en socialdemokratisk regering kan inta en så restriktiv hållning till de handikappade. Det är i vart fall inte något uttryck för den solidaritet partiet i andra sammanhang säger sig värna om. Nu får vi, herr talman, ställa vår förhoppning till att socialdemokraterna i utskottet och kammaren skall korrigera regeringen på den här punkten. Enligt folkpartiets uppfattning krävs en annan politisk inriktning om vi skall klara problemen på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Vi har tillsammans med de övriga icke-socialistiska partierna i en reservation framhållit hur viktigt det är med en annan ekonomisk politik än den socialdemokraterna i dag bedriver. Vi måste få balans i ekonomin. Hur detta skall gå till har av folkpartiet utvecklats närmare i finansutskottet. Låt mig emellertid säga, att de löneavtal som hittills har ingåtts — och som de offentliga arbetsgivarna, och därmed regeringen, måste hållas ansvariga för — inger oro. Att finansministern enligt uppgifter i tidningar och radio sedan kallar de ansvariga för dårar hjälper föga. När arbetsmarknadsministern tar till orda senare i debatten skulle jag vilja ha svar på frågan: Är finansministerns vårdslösa omdöme uttryck för hela regeringens uppfattning eller är det enbart ett sätt för honom att odla sin fyndighet när det gäller poesi och prosa? Jag trodde f.ö. i min enfald att landets finansminister själv hade ett visst ansvar för budgivningen inom i vart fall den statliga sektorn. Finansministern har själv lagt bränsle på den brasa som han nu desperat försöker släcka. Politiken måste underlätta en expansion inom de mindre och medelstora företagen. En positiv utveckling inom industrin och den privata servicesektorn är nödvändig, om vi skall klara av att ge dem jobb som önskar det. Vi kan inte längre förlita oss på den offentliga sektorn. Det är därför mycket viktigt att arbetsmarknadspolitiken ges en inriktning som stöder en expansion inom näringslivet. Men jag vill tillägga att det fortfarande behövs ett betydande tillskott av budgetmedel för att klara detta. Vi kan därför inte, som moderaterna, ställa upp på att dra bort nära 2 miljarder. Inga andra partier i utskottet ställer upp på en sådan kraftig reducering. Vi har tillsammans med de övriga icke-socialistiska partierna skrivit en särskild reservation om arbetsmarknadspolitikens inriktning. Vi menar att socialdemokratin ensidigt förlitar sig på den offentliga sektorn, trots att man borde veta att utrymmet för en ökad offentlig verksamhet är ytterst begränsat, om ens något. Det är således ingen långsiktig lösning på ungdomsarbetslösheten att — som socialdemokraterna och arbetsmarknadsverket gör — ensidigt styra ungdomslagen till offentlig sektor. Det är av samma skäl mycket oklokt att — som nu tycks ske — försöka eliminera de enskilda beredskapsarbetena. Det strider f. ö. mot riksdagens beslut. Vi måste få en arbetsmarknadspolitik som är bättre anpassad än den nuvarande till 1980-talets problem. Det är därför beklagligt att arbetsmarknadsministern fråntagit AMS-kommittén den viktiga uppgift den en gång fick av en tidigare regering med en folkpartistisk arbetsmarknadsminister — att förutsättningslöst se över de arbetsmarknadspolitiska medlen. Har inte arbetsmarknadsministern tagit intryck av vad som händer på arbetsmarknaden i dag? Det får inte vara så att arbetsmarknadspolitiken står vid sidan av den förändringsprocess som samhället är mitt uppe i. Arbetsförmedlingen har naturligtvis en mycket viktig funktion att fylla när det gäller att få arbetssökande och lediga platser att passa ihop. Jag vill gärna uttrycka min uppskattning av det arbete som bedrivs inom arbetsmarknadsverket för att effektivisera verksamheten. Det är utmärkt att man nu kommit på hur viktigt det är med bra service även inom ett monopolföretag. Jag hoppas emellertid att man från verkets sida också inser att alternativa förmedlingsformer på vissa avgränsade områden kan få positiva effekter. Vi har från oppositionens sida i en särskild reservation framhållit hur viktigt det är att AMS-kommittén i sitt arbete har en positiv grundinställning till viss förmedling också i enskild regi. Den offentliga förmedlingen skall, menar vi, ägna sig åt det man är bra på. Vi menar också i reservationen att man bör pröva förutsättningarna för en ökad decentralisering inom verket. I måndags publicerade riksrevisionsverket en rapport om arbetssökande och deras kontakter med arbetsförmedlingen. Undersökningen har omfattat de arbetssökande vid arbetsförmedlingarna i fem kommuner. Resultaten av de arbetssökandes kontakter med arbetsförmedlingen har visat att de direkt platsförmedlande åtgärderna har varit av relativt begränsad omfattning. Mer än hälften av de arbetssökande som ingick i undersökningen blev inte föremål för platsförmedlande åtgärder under den studerade månaden. Drygt 60 20 fick över huvud taget inte någon anvisning under inskrivningsperioden. Viktiga orsaker till att de platsförmedlande åtgärderna är av så begränsad omfattning är självfallet de lokala arbetsmarknadsförhållandena och begränsningar i de arbetssökandes arbetsutbud. Man konstaterade emellertid att många besök vid arbetsförmedlingen får ägnas åt att klargöra om den arbetssökande är berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöd. Allvarligt anser jag också att det är att den vanligaste utskrivningsorsaken var att den arbetssökande helt enkelt tappade kontakten med förmedlingen. Slutligen konstaterar riksrevisionsverket att de arbetssökandes kontakter med arbetsförmedlingen på sikt endast i mindre utsträckning lett till någon mer varaktig lösning på de arbetssökandes sysselsättningsproblem. Det här visar enligt min mening att det arbete för förbättrad effektivitet och service som pågår inom verket är angeläget och brådskande. Det är också viktigt att AMS-kommittén på ett odogmatiskt sätt tar sig an problemen. Därför är det att beklaga att en begränsning av kommitténs arbetsutrymme har skett, särskilt med tanke på den kompetens som finns inom kommittén. Slutsatsen efter en genomgång av regeringens politik är att man inte kunnat leva upp till sina yviga löften från valrörelsen. Det måste anses vara ett misslyckande att just den regering som sade sig klara sysselsättningen bättre än andra regeringar har satt svenskt rekord i arbetslöshet! Herr talman! Detta är förvisso inga problem som är lätta att lösa, men alla inslag i den samlade politiken måste dra åt samma håll. —- Vi behöver en sund ekonomi — i det måste ingå att vi sparar på de offentliga utgifterna.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

Herr talman! Arbetslöshet har i arbetarklassens historia alltid betraktats som ett av de stora sociala hoten. Arbetslösheten skakar de lönearbetandes personliga existens. Arbetslösheten försämrar den lönearbetande klassens position och stärker den härskande klassens. Både personligt och klassmässigt är för lönearbetarna arbetslösheten en manifestation av och en symbol för ofrihet. Den reella arbetslösheten är i dag uppe i ungefär 12 90. Den döljs genom en rad olika åtgärder, och det sker med en ständig rörelse mellan olika kategorier inom den stora reservarmén av arbetslösa och undersysselsatta. När man i dag redovisar 3,1 20 arbetslösa använder man en felaktig definition. Den kan inte tas till utgångspunkt för en diskussion om de omfattande åtgärder som behövs för att lösa arbetslöshetsproblematiken. Nu tenderar arbetslösheten att bli kvar på en mycket hög nivå. Trots en s.k. begynnande högkonjunktur minskar inte den totala arbetslösheten, och efter en högkonjunktur följer en lågkonjunktur. Nästa lågkonjunktur, som kan börja efter 1985, riskerar därför att bli allvarlig. I dagens ekonomiska politik och sysselsättningspolitik finns nämligen inga beståndsdelar som förbättrar situationen på sikt. Tvärtom utgör politiken en stor fara för sysselsättningen. När socialdemokraterna befann sig i oppositionsställning beskyllde socialdemokraterna de borgerliga regeringarna för att föra en direkt arbetslöshetsskapande politik. Jag skall inte göra någon direkt jämförelse men vill dock erinra om vad regeringen och statsministern har sagt, nämligen att varje minister är en minister för sysselsättningen. Det måste innebära att varje minister har ett ansvar för rådande arbetslöshet. Vad är det då för politik som våra sysselsättningsministrar för? Jo, regeringen sätter sin främsta tillit till storfinansen och ger denna alla fördelar. Regeringen för en politik som skall medföra större vinster i industrin. Några kraftåtgärder mot de tilltagande spekulationsvinsterna vidtas inte, och de åtgärder som sätts in syftar inte heller till att bekämpa arbetslösheten. Dessutom gynnar denna politik dem som är starka och framgångsrika i samhället. Sänkningen av marginalskatterna för höginkomsttagarna är en sådan åtgärd. Regeringens politik medför också ett annat problem, nämligen att de investeringar som görs nästan uteslutande eller i varje fall till mycket stor del har ett produktivitetshöjande syfte och rationaliserar därmed bort arbetstillfällen. När samtidigt den offentliga sektorn bromsas upp uppstår en mycket svår arbetslöshetssituation. I den ekonomiska politiken har regeringen utsett lönerna till den stora boven till inflationen. Det är en underskattning av monopolprissättningen, men det är kanske följdriktigt i och med att regeringen till varje pris vill få upp vinsterna. Då får ju inte lönerna tära på vinsterna, utan regeringen räknar med att varje löneökning skall slå igenom på priserna; därför dagens förfärliga kampanj mot löneökningarna. I den kampanjen deltar nu landets arbetsmarknadsminister som — jag tror det var i lördags — gjorde ett angrepp på lönerna. Det är en oförskämdhet mot de arbetargrupper som under sju års tid förlorat mellan 1,5 och 2 månadslöner att påstå att deras reallöneökningar måste stoppas, därför att de orsakar arbetslöshet. Det som händer är i stället att ökade löner stärker köpkraften, ökar efterfrågan och därmed sysselsättningen. Även den offentliga sektorn får genom de skatter som de höjda lönerna medför ett tillskott som kan bidra till att värna sysselsättningen. Regeringens inhopp i avtalsrörelsen är en av de största utmaningarna mot arbetarna på mycket lång tid. Storfinansen hålls under armarna, medan arbetarna får bära bördorna. Det är tydligen signalen från regeringen. Det är inte underligt att de borgerliga i stort sett är nöjda. Bengt Wittboms anförande nyss var visserligen högljutt, men det var den vänlige pådrivarens tal. Regeringen gör egentligen vad de borgerliga inte tordes göra i regeringsställning, när den på ett utmanande sätt lägger sig i avtalsrörelsen. Regeringspolitiken ställer i förgrunden att minska budgetunderskottet och att stimulera storfinansen. Därmed blir sysselsättningen av underordnad betydelse. Det är storfinansen som enligt regeringen är nyckeln till framgång, och därmed har regeringen på förhand svikit kravet om arbete åt alla. Detta föranleder mig att ställa några för arbetarrörelsen intressanta frågor. Hur mycket skall löntagarna betala kapitalägarna för att få dem att investera och bygga ut sina företag? Hur förmögna skall de bli för att bete sig som produktiva kapitalister? Vilken roll är det tänkt att fackföreningsrörelsen skall spela när lönerna pressas ned och vinsterna trissas upp? Detta är på sikt intressanta frågor för fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen, med tanke på den i dag förda regeringspolitiken. Landets regering tar också på sig uppgiften att få det kapitalistiska systemet i detta land att fungera. I omvärlden är det kapitalistiska systemet inne i en djup och varaktig kris. Många miljoner människor är dömda att offras i arbetslösheten. Att socialdemokrater och borgare inte tar sysselsättningen på riktigt allvar visades, när arbetsmarknadsutskottet skulle behandla vpk-kraven om en särskild sysselsättningsbudget — det fanns även liknande krav från socialdemokraterna — för att direkt följa de åtgärder som föreslås i statsbudgeten och studera deras effekter på sysselsättningen. Våra krav avstyrktes av utskottet med motiveringen att det fanns tillräckligt med åtgärder. Utskottets nonchalans visar inga gränser, när det avvisar vpk-kraven om ett yttrande från finansutskottet. Ett uteblivet yttrande kan jag väl stå ut med, men att socialdemokraterna uppvisar en så negativ attityd till den verkliga kampen för sysselsättning gör mig illa berörd. Resultatet av den förda sysselsättningspolitiken och ekonomiska politiken blir att statsmakterna tydligare än förut kommer att identifiera kapitalets intressen med nationens. Man kommer att söka disciplinera lönearbetarna och de arbetslösa under nya och hårdare samhällsförhållanden. Statens och de politiska institutionernas samhörighet med storkapitalet kommer att framträda allt tydligare. Arbetslöshetspolitiken kommer att präglas av en alltmer individualmoralisk hållning. Rätten till ersättning vid arbetslöshet kommer att ersättas med en skyldighet för de arbetslösa att ta anvisade arbeten utan valmöjlighet och utan anspråk på att själva få välja arbetsgivare och yrkesanknutet arbete. Denna utveckling är redan på gång. Det viktiga i den långsiktiga bedömningen i dag är att se på fyra grundläggande företeelser. Det kommer nu att ske en drastisk minskning av antalet industriarbeten i Sverige, om inte den nuvarande inriktningen och den industriella strukturen förändras. Den nya tekniken kommer att slå ut mängder av arbete, om den får utformas på grundval av nuvarande sociala maktförhållanden. Den offentliga sektorns och de privata servicenäringarnas datorisering gör det tveksamt, om det kommer att bli något nettotillskott av arbeten på dessa områden. De rådande tendenserna är ett hot mot kvinnofrigörelsen och de lönearbetandes allmänna rättsställning samt en rättvis fördelning mellan landets regioner. Det är fyra grundläggande iakttagelser, som man måste ha i botten när man formar en nationell politik mot arbetslösheten. Vi har från vpk uttryckt denna politik i fem punkter. För det första måste ett nationellt industrialiseringsprogram i samhällelig regi upprättas. 1 000 nya jobb måste planeras under 1980-talet. Man måste sikta in sig på att ge industrin en ny struktur och industriarbetet ett nytt innehåll. Den privata industrin saknar ju förutsättningar att genomföra en sådan här kvalitativ förändring. För det andra är tekniken inte neutral och ödesbestämd. Den är politisk och bestäms av de sociala maktförhållandena. Lönearbetarna har intresse av en kvalitativt annan teknisk utveckling än den nu förhärskande. Det måste ske inom ramen för en samhällelig politisk styrning av hela landet i nationens intresse. Själva datatekniken, som är en typ av flexibel teknologi, formas helt olika beroende på vem som styr. Vi har även föreslagit ett vuxenutbildningsprogram på ett år, där de som har under tioårig folkskola skall ha möjlighet att ta del av och lära sig den tekniska utvecklingen — då även i partssammanhang och inte bara utifrån arbetsgivarna och de nuvarande sociala härskarna. För det tredje är ett omfattande program för den offentliga sektorns uppbyggnad nödvändigt. Det krävs många insatser av snabb karaktär. Först och främst bör man satsa på undervisning och forskning, transportväsende och trafiksystem samt kultur, hälsovård, socialtjänst och barntillsyn. Det är områden som vi omedelbart kan ta tag i. För det fjärde: En allmän arbetstidsförkortning är nödvändig. I sig kanske den inte upphäver arbetslöshet eller utslagning eller skapar arbete åt alla, men med en planmässig industripolitik och politik för den offentliga sektorn där en förkortning av arbetstiden ingår kan vi uppnå arbete åt alla. För det femte: Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken måste reformeras. Den måste inriktas, inte på kortsiktiga jobb som blir ett provisorium utan på fasta arbeten. Den s.k. reformering som kan märkas inom arbetsmarknadspolitiken i dag betyder att man ytterligare främjar kapitalets syften och önskemål. Strukturomvandlingen skall underlättas. En ny form av flyttlasspolitik är på gång och skall utvecklas. Detta sker samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska insatserna alltmer får karaktär av förvaring, dvs. de arbetsuppgifter som utförs värderas inte fullt ut och görs inte heller till fasta jobb. I den nya politiken är rekryteringsstödet ett typfall. Anställning sker genom förmedling från arbetsförmedlingen till företag med 50 96 lönesubvention under sex månader. Skulle inte den anvisade passa efter den här tiden kan han eller hon få gå, och man prövar en ny. Så här skall det tydligen fungera. Det handlar om subventioner och utsortering. Bättre vore det med en ungdomsgaranti som innebar att företagen fick avsätta pengar till en fond för att skapa arbete åt ungdom. Med hjälp av de pengarna skulle man anställa ungdom i företagen. Det skulle vara en garanti för att ungdomar kunde få jobb och kunde få stanna inom arbetslivet tills de har fått ett ordinarie, fast arbete. Dessutom lades kostnaden på produktionen direkt. Ungdomslagen är ju den stora fullträffen, om man får tro alla uttalanden. Vpk står för sin del utanför denna uppgörelse och behöver därför inte kritisera utfallet av den i den meningen. Vi stod utanför av framför allt två skäl. För det första handlade det om arbete i fyra timmar och innebar inget stöd till utbildning i någon vettig form. För det andra skulle ungdomslagens syfte egentligen vara att bli en sluss till fasta jobb, men den finns inte. I stället stryps ju den offentliga sektorn, och industriinvesteringarna på kapitalets villkor ger heller inga nya jobb. Därför kommer denna reform, liksom andra delar av arbetsmarknadspolitiken, att visa sig mer eller mindre meningslös, eftersom den har en tillfällig karaktär. När dessa nu över 28 000 ungdomar når 20-årsstrecket kommer de med nuvarande politik att ha mycket liten chans att få det där jobbet som de skulle inslussas till. I bästa fall kanske de har turen att få ett beredskapsarbete. Därmed kommer systemet att bli en förvaring av sociala skäl. Det kanske kan vara behjärtansvärt, men någon sluss till nya jobb är det absolut inte. Vi har nu över en halv miljon arbetslösa. 200 000 finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mellan 134 000 och 157 000 är öppet arbetslösa. 60 000 är latent arbetslösa. 175 000 är partiellt arbetslösa. Totalt är det 10 96 fler än föregående år. Läget är alltså klart: sysselsättningsproblemen ökar, och vi kommer att få allt längre till målet arbete åt alla. Herr talman! I måndags utnämnde finansministern landets löneförhandlare till en samling dårar. Om nu regeringspolitiken skulle få något omdöme likt finansministerns om löneförhandlarna, är det kanske inte meningsfullt att sätta betyg på regeringens medlemmar men väl på dess politik.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet och vill till slut bara peka på två stycken mer lokalt betonade motioner. Den ena har väckts av en socialdemokratisk ledamot på Dalabänken, som vill ha ett treårigt rullande basprogram för de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Detta överensstämmer väl med det krav vi har om en särskild sysselsättningsbudget. I utskottet har jag reserverat mig till förmån för det yrkandet, likaså för ett yrkande om upprustning av järnvägslinjen Malung-Särna. Det är ett arbete som under en övergångstid kan utföras med beredskapsmedel, men en sådan upprustning är ett exempel på hur man verkligen kan åstadkomma någonting som är till nytta, och den borde egentligen utföras som ett reguljärt arbete. Med det, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Bengt Wittbom visade moderaternas särart, när han med breda penslar och mörka färger målade upp situationen på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja ställa frågan: Var det avsett att dölja att vi med moderaternas politik skulle ha 35 000 fler öppet arbetslösa? Herr talman! Vi har den arbetsfördelningen att jag kommer att kommentera reservationerna 1,2, 3, 4 och 5, och jag börjar med att yrka avslag på dem. Mina kamrater kommer att kommentera de övriga reservationerna. För de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi behandlar i dag tillstyrker utskottet 7 200 milj.kr. Utskottet tillstyrker också ytterligare 400 dataterminaler till arbetsförmedlingarna, bidrag till ungdomslag med 1 000 milj.kr., anslag till arbetsmarknadsutbildningen för att den skall kunna omfatta 120 000 deltagare och för beredskapsarbeten och rekryteringsplatser en ram på 7 miljoner sysselsättningsdagar. Moderata samlingspartiet vill minska anslaget med ca 25 90 eller ungefär 2 000 milj.kr. Centern och folkpartiet minskar anslaget med 150 milj.kr., och vänsterpartiet kommunisterna föreslår en liten ökning. Till betänkandet har fogats 48 reservationer. Trots det kan man säga att det finns en bred enighet i bedömningen att den öppna arbetslösheten är av ondo och att arbetslöshet är ett onormalt tillstånd som måste bekämpas. Metoderna för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden skiljer sig dock. Moderaterna exempelvis tycker i sin motion, kort uttryckt, att genom en minskning av anslagen till sysselsättningsskapande åtgärder, genom långtgående privatisering av arbetsförmedlingen och genom lönesänkningar löser sig problemen. Det har understrukits ytterligare av Bengt Wittbom här i debatten. Herr talman! Det övergripande målet för den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik är att uppnå full sysselsättning. Arbetslöshetskurvan, som gått stadigt uppåt, har vänt neråt igen. Arbetslösheten var 3,1 90 i mars, vilket innebär 15 000 färre arbetslösa än för ett år sedan. I Europa ligger den öppna arbetslösheten på ca 10 96. Gamla välfärdsstater som Holland och Storbritannien har 17 resp. 12 90 arbetslösa. I dessa länder bekämpas prisstegringar med arbetslöshet. Att vi i Sverige har en lägre öppen arbetslöshet än i andra länder beror på att vi prioriterar full sysselsättning och har satsat på arbetsmarknadspolitiska insatser, förutom vad som har gjorts på det ekonomisk-politiska området och i fråga om långsiktiga industrisatsningar. Det finns i dag anledning att påminna de borgerliga talesmännen om vad som hände hos oss när de förverkligade den politik som moderaterna står för. 1981 och 1982 ökade den öppna arbetslösheten med 50 26. Det berodde på att den 10-procentiga devalvering som Fälldinregeringen genomförde anpassade kostnadsläget till nivån i mitten på 1970-talet. Den borgerliga regeringen ansåg därmed att den gjort sitt och satsade inte på arbetsmarknadspolitiken, som man gjort tidigare. Arbetslösheten ökade och prognoserna visade fortsatt snabb ökningstakt. Det är det arvet som vi har att reparera. Det är också viktigt att understryka att det är den generella ekonomiska politiken som skall skapa balans i ekonomin och på arbetsmarknaden. Den ekonomiska politiken har alltså till uppgift att se till att vi får en jämn och tillräcklig efterfrågan på arbetskraft. Därför var det så viktigt för utvecklingen på arbetsmarknaden att vi genom regimskiftet fick en ny ekonomisk politik här i landet. De under de borgerliga åren ständigt återkommande krisrapporterna om industrinedläggningar, minskat antal industrisysselsatta, minskade industriinvesteringar och förlorad framtidstro inom industrin har nu i stort sett upphört. Nu får vi nästan dagligen ta del av rapporter av annat slag. Tidigare krisbranscher gör rekordvinster. Företagarna tror på framtiden. Industrisysselsättningen och industriinvesteringarna ökar igen. Aktieägarna kan glädjas åt kraftigt ökade värden på sina aktieinnehav. Den ekonomiska politiken har också skapat förutsättningar för betydande exportframgångar. Kort sagt: Det finns åter en framtidstro i Sverige. Det är många utanför det här huset som erkänner att en ljusning är på gång. Efter att ha läst de borgerliga motionerna och reservationerna förstår jag att det kommer att ta åtskilligt med tid innan oppositionen upptäcker att det hänt något i Sverige sedan regimskiftet. Både Arne Fransson och Elver Jonsson var nyanserade i sina inlägg. Men beträffande Bengt Wittbom börjar jag tvivla på att han någonsin kommer ner på jorden igen och ser verkligheten omkring sig. I Aktuell ekonomi, information från Handelsbanken, i mars kunde man läsa följande: ”Optimismen i det svenska näringslivet är nu väsentligt mer utbredd än för ett år sedan. De bokslutsrapporter som presenteras visar på en klart stigande lönsamhet. Efterfrågan ökade betydligt under det senaste året vilket medfört ett bättre kapacitetsutnyttjande av kapital och arbetskraft.

Den 15 mars besökte utskottet arbetsförmedlingen i Flen. Länsarbetsdirektören lämnade en lägesrapport för länet. Han pekade på att industrins utveckling under 1983 hade gått i gynnsam riktning och bl.a. resulterat i en fortlöpande förbättring av orderingången, en positiv utveckling av lönsamheten, allt färre varsel om uppsägningar samt ett ökande arbetskraftsbehov. Man förväntade sig en svag tillväxt av antalet industrisysselsatta, och att detta skulle omfatta samtliga stora branscher. Den största expansionen var att vänta inom den kemisk-tekniska industrin, elektrotekniska industrin och verkstadsindustrin. Detta kommer att resultera i en förbättrad industrisysselsättning i flertalet av länets kommuner. Som en följd härav kommer företagens rekrytering att öka kraftigt — troligen att fördubblas i jämförelse med 1983. Detta var alltså länsarbetsdirektörens beskrivning av den närmaste framtiden i Östergötland. Den andades optimism. Herr talman! Vi socialdemokrater är fast beslutna att arbeta vidare för en fortsatt positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Här tror vi att löntagarfonderna kommer att få betydelse. När den av vissa kretsar upphaussade paniken kring löntagarfonderna nu tycks ha lagt sig ute i landet, tror jag att både företagare och borgerliga politiker kommer att inse vilken positiv betydelse dessa fonder kan komma att få för industriutvecklingen i landet. Mot den här bakgrunden är jag förvånad över den gemensamma borgerliga reservationen om förutsättningarna för utvecklingen på arbetsmarknaden. Vad har ni att erbjuda? Inte är det någon gemensam uppfattning om hur den ekonomiska politiken skall bedrivas. I finansutskottets betänkande 25 hade ni var sin reservation om riktlinjerna för budgetregleringen. Nu undviker ni allt som skiljer er åt och kommer överens om en allmänt hållen kritik mot den förda politiken. När jag läser igenom er reservation undrar jag om ni över huvud taget kan eller vill se vad som händer ute i samhället i dag. En negativ faktor som de borgerliga reservanterna pekar på är stödet till krisföretagen. Det är alldeles riktigt att man under de borgerliga regeringsåren till övervägande del använde de industripolitiska resurserna till hantering av industriföretagens problem. De stora resurser som sattes in för industriföretagen gjorde att det blev mindre resurser över för nyskapande och expansion. Den svenska industriproduktionen utvecklades negativt under perioden 1975-1982. Övriga industriländer, exempelvis Japan, Finland och Norge, ökade sin industriproduktionstillväxt med över 30 20. Under samma period minskade den svenska industriproduktionen med 5 96. Det var detta som var anledningen till att den socialdemokratiska industriministern redan i budgetpropositionen 1983 aviserade att de offensivainsatserna inom industripolitiken skulle ges ett större utrymme än vad som varit fallet under de närmast föregående åren. Det innebar en ny syn på statens agerande i industrikriser och ökade ambitioner vad gäller insatser för att stimulera industriell expansion på områden med utvecklingsmöjligheter.

Det är insatser för den långsiktiga politiken inom industriområdet för att trygga sysselsättningen på sikt. Efter devalveringen 1982, som har haft stora positiva effekter på industriproduktionen, har denna produktion ökat med ca 5 96 under 1983 och beräknas öka ännu mer under innevarande år. Exporten ökade under 1983 med 10 96 och beräknas öka med drygt 5 96 detta år. Mina föregångare här i talarstolen har kritiserat utvecklingen på arbetsmarknaden och riktat anklagelser mot att det är de kortsiktiga insatserna som har dominerat. Jag skulle vilja citera litet av vad som skrevs i samband med att konjunkturinstitutets rapport presenterades.

Det är riktigt, som oppositionen påstår, att den socialdemokratiska regeringen satsat betydande belopp på arbetsmarknadspolitiken. Vi anser att den öppna arbetslösheten är förödande och passiviserande för människorna. Det är viktigt att de arbetslösa får stöd till utbildning och arbete. För ungefär ett år sedan kritiserade Arne Fransson moderaternas arbetsmarknadspolitik och sade, att om den moderata politiken blir verklighet skulle det innebära katastrof för många människor. De neddragningar som moderaterna föreslår i sin ekonomisk-politiska motion i år innebär ca 35 000 fler öppet arbetslösa. Jag skulle vilja fråga: Hur skall centern samsas med moderaterna om tagen i fortsättningen? Kommer ni att acceptera den kraftigt ökade arbetslöshet som den moderata politiken innebär — alltså det som centern tog avstånd från för ett år sedan? Är den gemensamma icke-socialistiska reservationen tecken på att ni funnit varandra igen? Elver Jonsson tog avstånd från moderaternas nedskärningar, och det var en viktig markering. Vi har i vårt land en bra och aktiv arbetsmarknadspolitik. Det hindrar emellertid inte att den kan bli bättre. Det bedrivs också ett intensivt arbete för att förändra och förbättra den. Inom arbetsmarknadsverket bedriver man en omfattande verksamhet för att få organisationen mer effektiv. Servicen till företagen och de arbetssökande skall bli bättre. Exempel på insatser för förnyelse av arbetsmarknadspolitiken är nyrekryteringsbidraget. Därigenom försöker man styra över arbetssökande till varaktiga arbeten inom den privata sektorn, som är ett bättre alternativ än beredskapsarbeten — detta enligt många bedömningar av dem som anställer personal. Arne Fransson! Det är litet ologiskt att efterlysa långsiktiga jobb och samtidigt klandra oss för att vi anser att de långsiktiga jobben är mera attraktiva än kortsiktiga beredskapsarbeten. I mars hade 12 714 personer fått anställning genom rekryteringsstödet. Vi anser att det är angeläget att finna vägar för att förvandla passivt arbetsmarknadsstöd så att det i stället stimulerar den arbetslöse till aktiva insatser. Ett annat exempel på detta är ungdomslagen, som har inneburit att tusentals ungdomar fått in en fot på arbetsmarknaden och nu upplever sin tillvaro mer meningsfylld än tidigare. I mars var 28 600 ungdomar engagerade i ungdomslag. Vi socialdemokrater skall gå vidare på den inslagna vägen med förnyelse i siktet. Vi behöver arbetsmarknadspolitiken. Vi socialdemokrater går inte med på den avrustning av arbetsmarknadsverket som moderaterna förordar i sin motion. Det finns en gemensam reservation från de borgerliga partierna där det litet försiktigt talas om behovet av en privatisering av arbetsförmedlingen. Reservationen är förrädisk. Vad står den egentligen för? Har mittenpartiernas representanter läst vad moderata företrädare uttalat om privatiseringens välsignelser, och delar ni moderaternas åsikter? Bengt Wittbom kallade det i debatten ”en förnyelse inom AMS”. Jag skulle vilja fråga Elver Jonsson: Vad betyder privatisering av vissa förmedlingsinsatser? Vi socialdemokrater accepterar inte en långtgående privatisering av arbetsförmedlingen. Under åren har vi byggt upp en förmedlingsorganisation som har såväl ett stort antal erfarna och kompetenta förmedlare som tekniska resurser. Vem skulle vinna på att den organisationen slås sönder? Det skulle bli ett fåtal vinnare och ett stort antal förlorare. De svaga i samhället skulle få sitta emellan när de kommersiella intressena tar över. Vad vill folkpartiet och centern med arbetsmarknadsverket? Om det är så att mittenpartierna tänkt sig en alternativ förmedling på vissa avgränsade områden, som kulturoch kontorsservicesektorerna, då förstår jag inte det som sägs i reservationen om tilläggsdirektiv till AMS-kommittén. Kommittén har redan i uppdrag att se på förmedlingsformerna inom dessa områden. Det är oförklarligt att mittenpartierna inte kunde ansluta sig till majoritetsskrivningen på den här punkten. Den borgerliga reservationen om privatisering av förmedlingen visar att moderaterna har lyckats med sin avsikt. De har fått med mittenpartierna på en reservation som kan tolkas som ett stöd för moderaternas privatiseringskampanj. Detta har också framskymtat i de moderata tidningarnas ledarspalter. Herr talman! Vpk pläderar för den offentliga sektorns utbyggnad. Det är inga svårigheter att finna lämpliga arbetsuppgifter inom den sektorn —det har införandet av ungdomslagen visat. Dagens stora problem är att kunna betala utgifterna. Det stora budgetunderskott som kommit till efter 1976 innebär att vi betalar en stor del av vår gemensamma verksamhet med lånade pengar. En sanering av vår ekonomi förutsätter att vi minskar budgetunderskottet. Det är nödvändigt att staten, landstingen och kommunerna granskar utgifterna mycket hårt. Hela tiden måste sysselsättningsökningen inom den gemensamma sektorn vägas mot utgiftsökningen och de finansieringsmöjligheter som finns. Det är en nödvändig och svår balansgång. Hotet är en ekonomi i obalans, som riskerar att rasera välfärden och den sociala tryggheten och att öka arbetslösheten. Vpk menar också att de arbetsmarknadspolitiska insatserna har tjänstgjort som förvaringsplatser för en växande kategori människor. Det är en grovt felaktig bedömning av svensk arbetsmarknadspolitik. Exempelvis arbetsmarknadsutbildningen har stärkt många tusental människors möjligheter på arbetsmarknaden. Beredskapsarbetena har gett den enskilde individen möjlighet att göra en meningsfull insats i samhället. Jag skulle kunna räkna upp många positiva exempel på vad arbetsmarknadspoli tiken betytt för den enskilde individen och för samhället. Jag skulle vilja säga att det är rent oförskämt att här tala om ”förvaringsplatser” för människor. Lars-Ove Hagberg! Jag vill belysa detta med ett exempel. Om det är någon som skulle behöva hedras med ett monument i Sverige, så är det den bortrationaliserade skogsarbetaren. Han och många med honom blev beredskapsarbetande vägarbetare och byggde vägar, så att vi i dag kan upprätthålla en hygglig service i våra glesbygder. Deras insatser var meningsfulla. De kan vara stolta över sitt verk. De behöver inte känna att de varit ”förvarade”. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att arbetstillfällena på den reguljära arbetsmarknaden ökar. Men som ett komplement behövs arbetsmarknadspolitiken under en lång tid framöver. Vi behöver en hög beredskap, så att vi inte får en ökad öppen arbetslöshet. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag framhålla att regeringens samlade politik skapar goda förutsättningar för utvecklingen på arbetsmarknaden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tror att det efter Frida Berglunds inlägg finns skäl att rekapitulera vad som hänt och belysa den situation som Sverige egentligen befinner sig i. Vi är inne i en högkonjunktur, Frida Berglund, inte i en lågkonjunktur. Men faktum är att arbetslösheten fortfarande är rekordhög. Och det ser ut som om den kommer att öka. Arbetslösheten minskar inte. Faktum är att antalet industrijobb enligt de senaste uppgifterna från arbetsmarknadsverket inte har ökat, som Frida Berglund påstår. Vi har rekordarbetslöshet i en högkonjunktur, med en socialdemokratisk regering som naturligtvis inte vill tala om den saken. Herr talman! Med moderat politik skulle vi ha 35 000 fler arbetslösa, fick vi höra. Jag vill ta ett konkret exempel och försöka visa hur det skulle kunna se ut med moderat politik. Låt oss gå till Danmark, Frida Berglund! Arbetsmarknadsutvecklingen i Danmark med dominerande moderat inflytande över politiken har varit bättre än i Sverige — utan devalvering men med en politik som är inriktad på att minska underskotten i ekonomin och därmed undanröja det största hotet mot den långsiktiga sysselsättningen. I Danmark färre arbetslösa i nettotillskott med moderat politik — i Sverige rekordarbetslöshet med socialdemokratisk politik. Det räcker som exempel, Frida Berglund, för att skapa trovärdighet för de förslag som vi förespråkar. Sedan, herr talman, påstod Frida Berglund någonting om långtgående privatisering av arbetsförmedling. Vad är det för prat, Frida Berglund? Allan Larsson, partikamrat till Frida Berglund och generaldirektör för arbetsmarknadsverket, tillrättavisade några av sina styrelseledamöter på ett seminarium som AMS-kommittén hade, där dessa ledamöter sade samma sak. Allan Larsson sade till dem: Snälla ni, så är det ju faktiskt inte! Vad moderaterna föreslår är vissa enskilda initiativ i nischer på specialområden, där arbetsmarknadsverket har haft och har problem. Det är detta det gäller och ingenting annat. Det är klart att vi är glada för att vi har en borgerlig enighet på det här området. Det har vi jobbat länge för, men inte för det som Frida Berglund vill låta påskina, utan alltså för något helt annat. Till sist, herr talman, vill jag säga att fakta är följande: Ni förstörde ekonomin 1972, 1973 och 1974. Vi fick ta hand om den 1976. Ni återfick regeringsmakten vid senaste valet. Nu håller ni på att förstöra ekonomin igen, och det lär säkerligen bli vi som får ta hand om saken när ni misslyckats.

Herr talman! Frida Berglund sade att det svenska folket fått uppleva något positivt när det gäller sysselsättningen sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning. Jag har naturligtvis litet svårt att förstå att det svenska folket skulle uppleva det som speciellt positivt, när man kan konstatera att antalet öppet arbetslösa under 1983 var 15 000 fler än under 1982. Att vi hade 30 000 färre sysselsatta inom byggnadsindustrin kan näppeligen heller uppfattas som speciellt positivt av svenska folket; det torde alla ha klart för sig. Frida Berglund kritiserade de insatser som de tidigare regeringarna gjorde när man tog itu med industriföretagens problem. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Frida Berglund är kritisk mot de satsningar som de dåvarande regeringarna gjorde för att komma till rätta med de problem som flera branscher hade hamnat i på grund av den förda socialdemokratiska politiken i början av 1970-talet. Jag tänker på varvsindustrin, stålindustrin, skogsindustrin osv. Det var nödvändigt att vidta strukturförändringar för att komma till rätta med problemen inom dessa branscher. Inte stod socialdemokraterna vid sidan om och tyckte att de dåvarande regeringarna satsade för litet pengar! Eftersom ni riktade mycket stark kritik mot oss för att vi inte satsade tillräckligt, har jag svårt att förstå Frida Berglunds argumentation nu i det här avseendet. Satsningarna för att komma till rätta med strukturproblemen och skapa framtida trygghet för människorna inom de berörda branscherna tog naturligtvis utrymme från statsbudgeten. Inom t. ex varvsindustrin borde man ha vidtagit strukturförändringar redan i början på 1970-talet, men det gjorde man inte från socialdemokraternas sida utan lät det hela rulla vidare. Det är också intressant att notera att Frida Berglund nu gör jämförelser med andra länder när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Hon konstaterar fullt riktigt att arbetslösheten i Holland m.fl. länder är mycket högre än i Sverige. Men under den tid då socialdemokraterna var i oppositionsställning och vi hävdade precis detsamma, att vårt land klarar sig betydligt bättre än många andra västeuropeiska länder, godkändes inte detta argument av socialdemokraterna. De hänvisade hela tiden till att man enbart skulle se till utvecklingen i vårt eget land och att man inte skulle jämföra med förhållandena i andra länder. Men man vänder kappan efter vinden.

Herr talman! Utskottets ordförande efterlyser vad vi menar med vår reservation. På det kan jag bara svara: Vi menar precis som där står, ingenting mer och ingenting mindre. Frida Berglund sade att alltför mycket gick till industrikriser och för litet tillindustriskapande insatser då vi hade regeringsansvar för arbetsmarknadspolitiken. Ja, det är naturligtvis riktigt, men Frida Berglund får inte glömma bort att vi hade ett dystert arv att förvalta. Det räcker att nämna teko-satsningen i norr, den alltför stora satsningen på varvspolitiken och på det monumentala Stålverk 80. Alla dessa misstag skulle betalas, och det tärde på kassan. Frida Berglund beskärmar sig också över den oenighet som inom oppositionen kan råda om vad som bör göras. Jag tycker att man på den punkten bör vara något försiktig på socialdemokratiskt håll, bl.a. med tanke på de många socialdemokratiska motioner vilka behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 och i vilka man så öppet kritiserar den förda regeringspolitiken. Jag skall inte säga många ord om löntagarfonderna. Frida Berglund vill i oss ingjuta inte bara lugn utan också vissa förhoppningar — det har inte blivit så häftigt med vare sig socialism eller annat. Fonderna kommer i förlängningen att lösa de problem som Frida Berglund menar skall lösas. En tidigare socialdemokratisk finansminister menade att socialism och åtgärder för maktkoncentration inte skall införas häftigt utan helst i små doser och gärna smygande. Låt mig bara säga att vårt motstånd mot löntagarfonder beror på att vi på liberalt håll är emot maktkoncentrationen. Löntagarfonderna kommer icke att lösa problemet med den alltför stora maktkoncentration som i dag finns i svenskt näringsliv. Folkpartiet vill bryta den maktkoncentrationen — inte byta den mot en annan. Utskottets ordförande sade också att arbetslösheten är lägre här än i Europa i övrigt, beroende på att vi har satsat på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är en helt riktig beskrivning. Det går i det avseendet en rak linje från dåvarande arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson via de folkpartistiska arbetsmarknadsministrarna och fram till Anna-Greta Leijon. Det är ingenting nytt, och om detta finns det en betydande enighet. Om vi nu har en konjunkturuppgång med rekordvinster, och inte några krisrapporter, inställer sig ändå en stilla fundering: Vad är det som gör att vi under en period som enligt socialdemokraterna är så gynnsam slår svenskt rekord i arbetslöshet?

Herr talman! Först och främst: Framtidstron har kommit till landet, säger Frida Berglund. Det gäller väl bara att definiera för vilka. De som har förmögenheter och spekulerar och som har intresse av rekordvinsterna, de har nog framtidstro i dag, med den ekonomiska politik som förs. Däremot finns det andra här i landet som känner sig ganska betryckta och inte ser så ljust på framtiden, om man ser på regeringens handlande. Jag tycker också att Frida Berglund nonchalerar storleken av arbetslösheten. Det är den öppna arbetslösheten som hon ständigt hänvisar till. Men om vi skall vidta åtgärder för att åstadkomma arbete åt alla — och det hoppas jag att socialdemokraterna vill — är ju problemet många gånger större, och då måste man se på vad det egentligen handlar om. Då krävs det åtgärder för drygt 10 96. Beträffande den offentliga sektorn: Ungdomslagen skulle vara en sluss, och vi är väl kanske de mest positiva till just ungdomslagen, med arbete och utbildning som en sluss in i arbetslivet. Men när det inte finns något arbetsliv att komma till, när arbetet reduceras till fyra timmar och det inte är fråga om någon nämnvärd utbildning, vad blir det då? Då måste det bli en förvaring. Inom den offentliga sektorn finns det många viktiga arbetsuppgifter — det håller jag med Frida Berglund om — men varför blir det ingenting här då?

Någonting av arbetarrörelsens klassiska målsättning att försöka förändra fördelningen, att åstadkomma räfst och reduktion, finns inte i den socialdemokratiska politiken, och det är därför som arbete åt alla inte prioriteras i dag. Man låter i stället dessa kapitalstarka människor låna ut till budgetunderskottet, det lånade skall betalas tillbaka, och därmed har vi problemet med sysselsättningen. Jag vill också påpeka att ungdomslagen därför — trots alla andra intentioner - kommer att innebära en förvaring, på det viset att ungdomarna inte kommer att få jobb, inte kommer att kunna försörja sig, inte kommer att känna att det finns en meningsfullhet i arbetsuppgifterna, eftersom dessa är tillfälliga och gemenskapen i arbetslivet bara varar fyra timmar och inte, som för alla andra, åtta timmar.

Herr talman! Såväl Bengt Wittbom som Elver Jonsson och Arne Fransson sade att vi har en högkonjunktur. Det är riktigt, men man kan jämföra med situationen under den borgerliga eran, när ni lämnade över, och konstatera att högkonjunkturen till 90 96 beror på den förda ekonomiska politiken. Om man skall lägga om kursen så radikalt som har skett tar det sin tid, innan det blir effekter på t.ex. sysselsättningsområdet. Men jag har aldrig sagt att vi socialdemokrater är nöjda med situationen i dag. Jag ville i mitt inlägg säga att vi försöker förnya genom insatser på arbetsmarknadspolitikens område och även satsa på industrisysselsättningen och regionalpolitiken. Det är inte så underligt med Bengt Wittboms jämförelse med Danmark. I det första inlägget visade han att han har en mycket dålig förankring i den svenska verkligheten, och då kan man ju inte begära att förankringen skall vara bättre beträffande Danmark. I Danmark betalar man nämligen passiva pengar till människorna. Skulle vi göra detta i samma utsträckning i Sverige, skulle hela vår arbetsmarknadsbudget gå åt till passivt understöd. I Danmark har man avgångslöner osv. Jämförelsen med Danmark tycker jag var mycket dålig. När det gäller ekonomin är det faktiskt så, att de utgifter som utgörs av räntor på ungefär 65 miljarder som vi betalar i år hade vi inte när vi hade en socialdemokratisk regering. Beträffande jämförelsen med andra länder försökte jag säga att vi i Sverige hade en lägre öppen arbetslöshet, beroende på de insatser vi har gjort. Jag gjorde ingenting annat än konstaterade detta. Lars-Ove Hagberg talade om framtidstron. Väldigt många människor har en framtidstro. Förra lördagen var jag med när man redovisade en uppsatstävling i Norrbotten. Flera tusen ungdomar hade skrivit uppsatser om sin framtid. Det som gjorde mig mycket förvånad var att ungdomarna redovisade en sådan positiv syn på framtiden. Om man helt tappar framtidstron, tror jag man blir mycket passiv. Men det här visade att ungdomarna tror på en framtid, och tror de på en framtid kan de också vara med och förändra den.

Herr talman! Vi skulle inte ha någon förankring i verkligheten, säger Frida Berglund. Det är ju precis det vi har. Vi skulle vara onyanserade, säger Frida Berglund. Det är ju precis det vi inte är. Vi läser bara statistiska fakta som har tagits fram av AMS om hur arbetslösheten har utvecklat sig. Det krävs inga nyanser för att läsa dessa siffror, och dessa siffror visar en rekordarbetslöshet. Vi kritiserar er därför att ni inte anvisar någon väg ut ur de här problemen. Visst är ni beredda att ställa upp med hur många konstlade jobb som helst, men ni anvisar ingen väg ut ur problemen. Ni verkar dessutom litet förvånade över den mycket hårda kritik som regeringspartiet nu utsätts för. Men hur kan de vara förvånade som stod i talarstolen i riksdagen och anklagade de borgerliga partierna för att medvetet driva arbetslöshetsskapande politik? Hur kan man vara förvånad mot bakgrund av att vi har en högre arbetslöshet än vi någonsin har haft? Frida Berglund, ge oss nu en ursäkt från det socialdemokratiska partiet för den anklagelse som den borgerliga majoriteten utsattes för, annars har era synpunkter ingen trovärdighet. Högkonjunktur, ja, inte är det det socialdemokratiska partiet som har åstadkommit högkonjunkturen. Det är Ronald Reagan, Frida Berglund, som har gjort det. Det är hans ekonomiska politik som ni nu får skörda frukterna av, inte är det av er politik. Problemet med socialdemokratin är att den inte utnyttjar Ronald Reagans högkonjunktur till att göra det som måste göras för att lösa Sveriges problem. Herr talman! Slutligen: När vi kritiserar socialdemokratin för handlingsförlamning, för fantasilöshet på arbetsmarknadspolitikens område och för dåligt ansvarstagande, då instämmer vi ju barait.ex. Kjell-Olof Feldts kritik mot arbetarrörelsens sätt att sköta de viktiga komponenter som behövs för att klara Sverige ur krisen. Han kallade ju nämligen företrädarna för den andra grenen på arbetarrörelsens träd, som ni själva brukar tala om, för dårar. Vi använder inte sådana uttryck och går inte så långt. Vi går aldrig heller så långt som den nuvarande statsministern brukade göra under sin oppositionstid.

Herr talman! Jag tror egentligen att socialdemokraterna innerst inne ångrar sina fräna uttalanden om den dåvarande regeringens sätt att handlägga sysselsättningsfrågorna, dvs. under den tid socialdemokraterna satt i oppositionsställning. Det var en oerhört frän anklagelse som socialdemokraterna riktade mot oss om att vi medvetet förde en politik som ledde till ökad arbetslöshet. Verkligheten för socialdemokraterna, Frida Berglund, har blivit en annan än vad ni trodde den skulle bli då ni satt i oppositionsställning. Jag tycker det finns all anledning att påminna socialdemokraterna om detta. Utskottets nuvarande ordförande sade att högkonjunkturen var avhängig av den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen för. Så enkelt är det nog inte. Jag är övertygad om att högkonjunkturen i mycket stor utsträckning är avhängig av utvecklingen i andra länder. Då är det naturligtvis oerhört viktigt att vi kan bibehålla eller kanske förbättra konkurrenskraften, att vi kan finna avsättning för våra produkter i dessa länder och därmed stärka sysselsättningen inom industrin. De överenskommelser som har träffats är naturligtvis oroväckande. Jag förstår mycket väl att regeringen är oerhört bekymrad över de avtal som har träffats under den senaste tiden. Men, Frida Berglund, regeringen, som naturligtvis har ett stort inflytande över statens arbetsgivarverk, gick ju i bräschen för löneuppgörelserna i år. Det är rätt naturligt att Landsorganisationen har en ambition att i varje fall inte få ett sämre avtal än det som de statligt och kommunalt anställda fått tidigare. Vi kan bara notera, Frida Berglund, att industrisysselsättningen har fortsatt att minska. Därför är det både viktigt och angeläget att vidta offensiva satsningar — inte minst för de mindre och medelstora företagen. Socialdemokraterna har genomfört hämmande åtgärder, såsom en skärpning av förmögenhetsbeskattningen. Från centerns sida säger vi: Slopa skatten på arbetande kapital i företagen! Det är en av de åtgärder som vi har anvisat.

Herr talman! Nu säger socialdemokraternas företrädare här i kammaren att välsignelsen och högkonjunkturen beror på den förda ekonomiska politiken. Det är klart att i begränsad omfattning stämmer detta, men jag vill påstå att det mera beror på en allmän ekonomisk uppgång än på det som Kjell-Olof Feldt eller Ronald Reagan har för sig — därmed inte sagt att den politik som de för alltid sammanfaller. Men om nu allt är väl — hur kan då arbetslösheten vara så hög? På den frågan fick vi inget svar från utskottets ordförande. Jag erinrade i årets remissdebatt om vad som har sagts på annat håll av personer som står socialdemokratin nära. I Stockholmstidningen stod det i början på året att ”arbetslösheten bland kommunalarbetarförbundets medlemmar är mer än 7 000 i januari i år än samma månad i fjol. Därmed slår arbetslösheten bland medlemmarna i detta LO-förbund rekord.” Byggnadsarbetareförbundets ordförande, Bertil Whinberg, skrev i sin krönika: ”Aldrig tidigare i modern tid har så många varit utan arbete. Nybyggandet av bostäder fortsätter att minska—-—.” Bertil Whinberg hör ju till dem som nu har påståtts ägna sig åt ”dårskap”, så jag vet inte om han längre är trovärdig för socialdemokrater.

——— Arbetslöshet får inte bli en långvarig och tolererad sjuka i socialdemokratins Sverige.” Min fråga blir: Tolererar ni socialdemokrater den rekordarbetslöshet vi har i dag? Nu säger Frida Berglund att man skall satsa på industriell förnyelse, på regionalpolitik osv. Men det finns brister i den satsningen, eftersom de enskilda och de små företagen inte har fått den klara markeringen. När det gäller regionalpolitiska insatser finns det en reservation från mittenpartierna om en förstärkning på 150 miljoner. Herr talman! Det finns en betydande värdegemenskap när det gäller den svenska arbetsmarknadspolitiken. Jag skulle vilja säga: Var rädd om den! Ta till vara det vi ändå är överens om!

Herr talman! Till Frida Berglund skulle jag vilja säga: Visst har jag framtidstro. Vpk har en oerhörd framtidstro. Vi tror absolut inte att det här ekonomiska systemet kan bära så länge till utan att det därför måste ersättas med en helt ny politik. Men vi har inte framtidstron när det gäller den nuvarande politiken, som Frida Berglund har. Jag tror hon har kapitalt fel. Socialdemokraterna godkänner en mycket stor arbetslöshet men vill i diskussionen dölja den och diskutera bara en del av den, vill inte vidta kraftfulla åtgärder för industriutveckling på hemmamarknad och offentlig sektor och vill inte företa en arbetstidsförkortning inlemmad i en ordentlig sysselsättningspolitik — jag talar alltså inte om en passiv arbetstidsförkortning som man ofta påstår att vi förordar. Dessutom blev Frida Berglund mig svaret skyldig när det gäller omfördelning, räfst och reduktion. Det går inte att bara hänvisa till budgetunderskottet — det går att omfördela här i landet om man vill. Frida Berglund demonstrerade klart sin vilja i arbetsmarknadsutskottet när jag föreslog dels att vi skulle ha en sysselsättningsbudget, dels att vi åtminstone skulle få ett yttrande från finansutskottet. Det nonchalerades totalt. Jag ser det som ett tecken på att sysselsättningen av socialdemokraterna underordnas den ekonomiska politiken. Därför får vi också de effekter jag talat om i dag. Vidare skröt Frida Berglund med krisbranscherna och deras vinster i dag. Jag vill då bara erinra Frida Berglund om att de vinsterna uppnås på bekostnad av en stor arbetslöshet, stora tragedier och ett samhälle som inte har klarat av de problem som uppstått i arbetslöshetens spår. Problemen är kvar, men företagen går med vinst. — Vi skall väl ändå ha en helhetspolitik. Frida Berglund talade om en skogsarbetare man skulle hedra. Det kan jag göra också, men det vore kanske att resa ett ännu större monument över honom om man såg till att det arbete som han utför som beredskapsarbete blev ett ordinarie arbete som ingick i en planering för sysselsättningsutveckling här i landet och inte bara var ett kort, tillfälligt arbete. En del av tragiken i det som sker i dag är denna ”tillfällighetspolitik” — att man inte kan ta steget vidare och omvandla dessa jobb till fasta arbeten. Men för det krävs det återigen en omfördelning av produktionsresultatet i det här samhället. Jag är naturligtvis besviken över att socialdemokraterna, som har sina rötter i en politik för omfördelning, i dag tydligen helt har övergivit den och i praktiken även helt har övergivit kravet på arbete åt alla.